Herr talman! Denna debatt gäller trafikutskottets betänkande 29 om exportverksamhet inom väghållningsområdet. Betänkandet består bara av ett enda blad från ett enhälligt utskott. I betänkandet behandlas en enda motion, som har väckts av mig och som har avstyrkts av utskottet. Ändå skall jag säga några ord om detta ärende. Jag tror att de kommer att läsas om några år, när vi vet kostnaderna för denna verksamhet. Väghållning är en uppgift för ett statligt verk. Man kan diskutera hur verket klarar väghållningen inrikes. Att ett statligt verk sköter väghållningen utomlands anser jag olämpligt. Jag gratulerar herr Zachrisson och socialdemokraterna, men jag vill ställa statliga bolag att föredra framför privat företagsamhet, enskilda entrepre Onsdagen den nörer? Skall ett statligt verk — som har en viss myndighetsfunktion — gå in för —2g april 1982 export på ett område med stora risker? Stämmer det med besparingstanken? Visst finns det svenskar som är bra på området vägar, broar och trafikanläggningar. Just nu arbetar flera av dem med framgång på olika kontinenter. Men staten tror jag inte på i detta stycke. I trafikutskottets betänkande 27, som debatterades nyss, behandlades motion 2048 från moderata samlingspartiet. I den motionen säger vi att fri konkurrens är att föredra. I moderaternas reservation 2 till det betänkandet talas det också om övertro på statlig trafikplanering. Även på detta område är det fråga om en övertro på staten. Jag förvånade mig över att en borgerlig regering lade fram propositionen 137. Jag vänder mig mot förslaget i denna proposition. Jag anser att det inte är rätt, och jag tror inte heller att det är ekonomiskt riktigt. Det är förvånande att det inte har väckt protester. Om det på detta område finns en ökande efterfrågan från utlandet, bör den kanaliseras till svenska företag som kan branschen och som behöver arbete åt sina anställda. De har just det ”know-how” som propositionen talar om och som jag betvivlar att statens vägverk besitter. Det som hittills har gjorts utomlands — och som i propositionen presenteras pås. 3—har enligt mångas uppgift inte varit lysande. Det redovisas inte heller så klart i propositionen som man skulle ha önskat — egentligen finns det inte någon redovisning alls. Jag har i motionen 2320 pekat på en del som jag finner anmärkningsvärt. Jag har också ställt en rad frågor, som givetvis inte har besvarats av utskottet. Jag vill upprepa dessa frågor. Om det finns för mycket folk i vägverket, kan inte den personalen då få plats hos dem som kan trafikanläggningar och som bygger utomlands? Jag vill också veta hur det ekonomiskt har gått med de projekt utomlands som vägverket har räknat på men inte fått. Vem har betalat de kostnaderna? I propositionen talas det också om att vägverket har ”bidragit med myndighetsnamnet och personal vid aktiv marknadsföring av svensk export”. Jag har i min motion ställt en rad frågor också om detta. Är regeringen och alla borgerliga ledamöter eniga om att detta är lämpligt? Godkänner vi att kostnaderna för Swedish Traffic Safety Seminar, som 1980 hölls i Kuwait, blev stora och att vinsten blev 0? Accepterar vi att man tiger om resultatet i det material som nu föreligger? Jag menar att det statsfinansiella läget är sådant att det är nödvändigt att vi bevakar de offentliga utgifterna, och jag tror att regeringens förslag kommer att bli dyrt för oss. Det står också i betänkandet — och det är helt riktigt — att man måste se till att det blir en avgränsning mellan myndighetsfunktionen och det här bolagets verksamhet. Jag undrar hur detta skall gå till i praktiken. Föredraganden talar också i propositionen om statens vägverks ansvars 137 områden och anför att verket har ansvar för den allmänna väghållningen samt för statsbidragsgivning till den kommunala och enskilda väghållningen. Jag anser att detta bör vara det enda område som verket skall ägna sig åt. Vidare talar man om att vägverkets resurser skall användas utomlands och att man med kort varsel kan flytta personal. Då måste jag, som bor i Norrland med dess många problem, bl.a. indragna vägstationer, fråga om det är riktigt att arbeta på det sättet. Personligen är jag alltså helt emot den här verksamheten, men det är naturligtvis meningslöst att ställa något yrkande emot utskottet. Jag vill emellertid ha detta sagt för att i framtiden kunna påvisa att det måste ha varit en blunder från den borgerliga sidan, när man gick in på en verksamhet som denna. Jag beklagar att regeringen och kommunikationsministern lade fram den här propositionen. I slutet av betänkandet står det att bolaget enligt utskottets mening kommer att bli ett värdefullt komplement till de svenska konsultoch tillverkningsbolag som verkar på området. Jag vill med anledning av det säga att jag betvivlar detta. Från företag som arbetar på det här området har jag hört precis motsatsen till det som utskottet skriver. Det råder alltså delade meningar.

Herr talman! Låt mig bara i all stillsamhet påpeka att det inte är meningen att det här bolaget skall bygga vägar i fftämmande länder. Detta bolag, lika väl som liknande bolag som vi har bildat inom televerket och som vi är på väg att bilda inom luftfartsverket och en del andra myndigheter, skall ställa sina administrativa kunskaper till förfogande för länder som ännu inte har byggt upp ett sådant kunnande. Det är den kunskapen vi menar att det finns all anledning för Sverige att utnyttja på detta sätt. Om vi genom detta administrativa kunnande om hur ett land skall sköta sin planering på vägområdet kan skaffa inkomster åt Sverige, kan detta vara enbart till fördel. Erfarenheterna från andra områden har visat att det svenska administrativa kunnandet står på en sådan hög nivå att u-länder och andra har funnit att de har mycket att hämta på det området.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
Herr talman! Att bygga vägar innebär ju inte bara själva byggandet av dem, utan också det som herr Torwald talade om här. Jag menar i motsats till herr Torwald att svensk administration ofta blir krånglig och besvärlig. Herr Torwald talade också om vad man bl.a. i olika u-länder behöver på det här området. Men i propositionen sägs ju att verksamheten skall kunna bedrivas även inom Europa, alltså i ganska avancerade miljöer. Det som behövs för den här verksamheten finns enligt min mening på den privata sidan. Det är där som kunnandet och erfarenheten finns. Där har man också fri konkurrens på ett annat sätt än som blir fallet om ett statligt bolag går in på en sådan här verksamhet. Jag ställde några frågor, som jag inte har fått svar på. Bl. a. frågade jag vad de utlandsprojekt kostade som man gjort beräkningar på. Här sägs också att man inte skall flytta övertaliga vägbyggare utomlands, och det är väl riktigt. Men det står i propositionen att personal snabbt kan flyttas, och även om det rör sig om skrivbordspersonal menar jag att detta är en procedurfråga som är högst viktig, och jag anser att det är olämpligt att förfara på det sättet. Detta har jag sagt som min protest emot det här förslaget.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att det inte är så att vägverket självt bygger alla vägar i Sverige, utan man utnyttjar i stor omfattning svenska entreprenörer. Jag är ganska övertygad om att om statens vägverks personal får arbeta inom ramen för det särskilda bolagets verksamhet kan det — just på grund av deras kunskaper om den höga nivån när det gäller vägbyggnadsområdet som svenska entreprenadföretag har — leda till att svenska entreprenadföretag får ökade chanser till jobb i dessa länder, där detta bolag skulle hjälpa till med den administrativa hanteringen av sådana här projekt.

Herr talman! I vpk:s partimotion tar vi upp miljövården i stort. Det innebär att delar av motionen kommer att behandlas i olika betänkanden. I det nu förevarande betänkandet nr 28 från jordbruksutskottet besvaras motionsyrkanden som berör förorening av luften och haven. När det gäller vår motion nr 1044 besvaras yrkandet 1 a. I detta yrkande krävs en hemställan från riksdagen till regeringen om skärpta bestämmelser för freonhanteringen i Sverige. Avsikten är att om möjligt undvika utsläpp till atmosfären av kolväten som är halogenerade med klor och fluor, CFC-föreningar eller freoner. Det yrkas också att den svenska regeringen skall fortsätta att verka för minskade utsläpp av dessa kemiska föreningar till atmosfären också i alla andra länder i världen. Orsaken till denna restriktivitet mot freoner är deras negativa verkan på det skyddande ozonskiktet kring jorden. Ozon, som ju består av förstorade syremolekyler, bildas då de normala syremolekylerna tar upp energi. Ozonet absorberar ultraviolett strålning från solen som om den skulle nå markytan i full omfattning skulle skada det biologiska livet på jorden. Freoner har visat sig vara särskilt skadliga för det skyddande ozonskiktet, och därför är det en global miljöfråga att utsläpp av freoner så långt det är möjligt stoppas. Sverige har redan gjort en hel del för att minska sitt skadliga bidrag av freoner till atmosfären. Det bör gå att komma ytterligare en bit på den vägen. Men det viktigaste är givetvis att det kommer till stånd en kraftig minskning av utsläppen från de länder som i dag har den största hanteringen, och det är just industriländerna. Det är också dessa länder som har de bästa förutsättningarna att göra något åt utsläppen. I utskottsbetänkandet ges en redovisning av läget, och motionerna besvaras positivt. Det är också bl.a. för att få en sådan redovisning av läget inför riksdagen som sådana här motionskrav ställs. Jag kan för dagen göra konstaterandet att den i motionen aktualiserade frågan noga följs, och jag kan med de svar som presenterats i betänkandet låta mig nöja t. v. Men det är sannolikt att vi återkommer i frågan, och jag har därför för dagen inte något yrkande.

Herr talman! Föregående talare hade inget särskilt yrkande utan nöjde sig med den redovisning som finns i utskottsbetänkandet. Det tycker jag är bra. Vi har där klart redovisat att vi har kommit en bra bit på väg. I en motion 1975:1531 påtalades första gången riskerna med användning av s.k. freongaser — nu ingående i benämningen CFC-föreningar — dvs. att de kunde skada det för allt liv på jorden så viktiga ozonskiktet. I denna motion påpekade jag att ozonskiktet hotas av överljudsplan och kärnvapensprängningar. Som en första åtgärd till skydd för ozonskiktet krävdes förbud för användande av freongas i vissa drivmedelsförpackningar. Motionen avstyrktes i utskottet av samtliga partier som då var representerade där. Sedan dess har alla partier ställt upp i frågan om skydd av ozonskiktet. Vi har flera gånger behandlat motioner som varje år väckts i dessa frågor, och arbetet har aktivt förts framåt. Sverige är ju ett av de få länder som förbjudit import av och inhemsk tillverkning av förpackningar med dessa föreningar som drivmedel. Jag finner inte anledning att ytterligare upprepa vad som står i utskottsbetänkandet. Jag vill bara understryka att arbete med konventioner pågår, i vilket både industrioch utvecklingsländer deltar. Arbetet påbörjades här i Sverige i januari i år, då teknisk och juridisk expertis, representerande omkring 25 länder, samlades till ett första möte för att utarbeta ett förslag till en konvention om skydd för ozonlagret. Avsikten är att den konventionen skall kunna undertecknas vid nästa UNEP-möte i april 1983. Vi är synnerligen glada över att arbetet för detta skydd fått så hög internationell aktualitet och kan med tillfredsställelse konstatera att vi från svensk sida är pådrivande i arbetet. Vi är överens om att det är nödvändigt att Nr 133 nå ett snart resultat. Onsdagen den Jag vill också säga några ord i anslutning till centermotionen 1981/82:1913 —2g april 1982 om en samlad översyn när det gäller all påverkan på jord, luft och vatten. Jorden är ett slutet system. Inget försvinner helt ur jordens kretslopp. I nutiden finns så mycken strävan efter materiell välfärd. Denna strävan kan inte få föröda möjligheten till en ren och frisk miljö. Vattnen och haven skall vara friska och rena. De är inte avsedda att vara någon form av ändlösa avstjälpningsplatser eller soptunnor. Allt fler har alltmer kommit till insikt om att hav och luft inte förmår att självläka efter alla mänskliga attacker. Det man tror sig bli av med dyker bara upp någon annanstans, kanske i någon annan form, med skadliga effekter. Vi behöver se till helheten i vår miljö — luften, vattnen och även jorden — och förstå att påverkningar griper in i varandra i olika delar av naturen, och vi behöver arbeta därefter. Herr talman!

Herr talman! I 1979 års jordförvärvslag infördes en prisklausul vid förvärv av jordbruksfastighet. När nämnda lag antogs förelåg en reservation från moderata samlingspartiet, där vi anförde de problem och svårigheter som prisklausulen skulle kunna leda till. Den föreslagna ordningen skulle kunna lämna utrymme för godtycklighet och en rättsosäkerhet som vi ej kunde acceptera. I förarbetena till 11 § förvaltningslagen sägs att som huvudprincip bör gälla att besvärsrätt tillkommer den som beslutet rör. Vi hävdar från moderata samlingspartiet att säljaren av en jordbruksfastighet berörs av beslutet vid försäljning. I lantbruksstyrelsens anvisningar till jordförvärvslagen uttalas att överlåtaren — säljaren alltså — bör ha rätt att föra talan genom besvär, bl.a. när förvärvstillstånd vägrats av prisskäl. Därefter har utvecklats en praxis, enligt vilken säljaren inte har överklagningsrätt på grund av prisklausulen. Lantbruksstyrelsen har i ett antal fall följt denna regeringens praxis. Moderata samlingspartiet anser att det bör vara en självklar princip att medborgarna i ett land, vars rättsordning medger relativt långtgående ingrepp i den privata rättssfären, också ges möjligheter att få myndigheters 141 beslut omprövade i en högre instans. Den reservation från moderata samlingspartiet som är fogad till detta utskottsbetänkande går ut på en sådan överklagningsrätt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till moderata samlingspartiets reservation.

Herr talman! I detta betänkande behandlas överklagningsrätten för olika människor som anser sig felaktigt behandlade. Två olika motioner tar upp dessa frågor från två olika utgångspunkter. I och för sig kan man ha synpunkten att det vore bra med vidgad överklagningsrätt. Inom utskottet har vi dock inte ansett det vara möjligt att tillmötesgå vare sig det ena motionskravet eller det andra. När jordförvärvslagen ändrades 1979 infördes en prisklausul. Motivet härför var att prisutvecklingen på jordbruksfastigheter var alltför stark. Priserna blev för höga, vilket ställde och fortfarande ställer till problem för många jordbrukare. Den praxis som sedan har utvecklats är, precis som Sven Eric Lorentzon sade, sådan att säljaren inte har haft rätt att överklaga. Motivet för att regeringen och sedan lantbruksstyrelsen har haft denna praxis är att man anser att säljarens intresse av ett högre pris inte stämmer överens med jordförvärvslagens strävan att hålla priset nere. Om köparen vill fullfölja köpet, har han möjlighet att klaga. Om skiljaktiga meningar uppstår i lantbruksnämnden, skall ärendet dessutom gå till lantbruksstyrelsen för fastställelse. Med dessa motiveringar har vi inom utskottet inte funnit att vi kan tillmötesgå motionskraven. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För miljöpolitiken och jordbruksutskottet har frågan om kontroll av hälsooch miljöfarliga varor under flera år varit ett återkommande ämne för diskussion. Socialdemokraterna har i flera år fört fram kravet på att man vidtar snara och kraftfulla åtgärder för att undanröja de hot mot vår miljö och hälsa som den alltmer ökande mängden kemiska produkter utgör. Vi vet alldeles för litet om de risker som kan finnas i vår nära omgivning. Den kemiska industrin vill helst framhäva att kemin är livsviktig för människan och för en modern industriell utveckling. Förvisso är en hel del kemiska varor viktiga inom medicin och produktion. Men man vill gärna bagatellisera att vi inte har en tillfredsställande kontroll av över 100 000 kemiska produkters hälsooch miljöeffekter, bl.a. på grund av att arbetet med ett produktregister har försenats under de senaste åren. Redan 1973 fick vi en lagstiftning som lade ansvaret på tillverkare och försäljare att vidta åtgärder för att hindra skadliga verkningar av olika kemiska varor. Men det finns också ett ansvar för samhället att ge tillräcklig information och kunskap till människor som kommer i kontakt med dessa ämnen, så att de kan lära sig att hantera dem på ett riktigt sätt. Man måste också ha ett underlag för att kunna avgöra vilka produkter som bör förbjudas. Konsumentverket har för något år sedan gjort en undersökning för att utröna vilka hälsooch miljörisker som man känner mest oro för bland konsumenterna. Det visade sig då att vad man främst var rädd för var faror i livsmedel och giftiga kemikalier. Det finns stor anledning, tycker vi socialdemokrater, att ta denna bevisade oro på allvar och snarast forcera arbetet med att registrera och kontrollera de kemiska produkter som kan misstänkas ha hälsovådliga eller miljöförstörande effekter. Därför har vi socialdemokrater i år återigen begärt att en giftoch kemikommission skall tillsättas. Den skall effektivt kunna leda och samordna insatser för forskning och kontroll och kunna initiera behövliga förstärkningar av lagstiftningen. Vi kräver också att arbetet med att bygga upp ett produktregister påskyndas så att den grundläggande registreringen kan utvidgas till allt fler produkter och deklarationsplikten bli mycket mer omfattande. Detta är viktigt för oss konsumenter och för alla arbetare som är sysselsatta i industrin, där många farliga kemiska ämnen används. Det har sagts att produktkontrollnämnden snart kommer att redovisa ett program för registrets fortsatta utbyggnad. Det är glädjande — det skall vi konstatera — om det snart sker något i denna viktiga men tyvärr så enormt fördröjda process. En kommitté har utrett produktkontrollens organisation, och den avlämnade ett betänkande 1980. Hösten 1980 blev detta betänkande remissbehandlat, och i den utskottsskrivning som kom senare utlovades en proposition i ämnet till våren 1981. Vi har ännu inte fått någon proposition. Och detta är en för allmänheten både intressant och mycket angelägen fråga. Ytterligare ett år har alltså gått, och frågan sägs fortfarande vara föremål för prövning inom jordbruksdepartementet. Kommer regeringen att lägga fram något förslag? Det är en öppen fråga. Det finns tyvärr säkert starka krafter som arbetar emot en mer noggrann kontroll och en mer effektiv samhällelig organisation på detta område. Det finns starka ekonomiska krafter som inte vill att arbetet skall gå så fort. Socialdemokraterna vill prioritera åtgärder för att skapa större säkerhet för hälsan och miljön med hänsyn till de snabbt ökande mängder kemiska produkter som omger oss. Det måste enligt vår uppfattning bli mycket bättre styrfart i miljövårdsarbetet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Nu behandlar vi betänkande nr 30 från jordbruksutskottet. I det betänkandet behandlas motioner om kontrollen av hälsooch miljöfarliga varor, bl.a. de delar av vpk:s partimotion 1981/82:1044 som handlar om miljövården, nämligen yrkandena 1 e, g och h. Det var inte så länge sedan nästan samma frågor var föremål för behandling i kammaren. Det beror på att föregående års motioner behandlades under höstens riksmöte men att årets behandlas under vårens. Jag skall kommentera frågorna i den ordning som de behandlas i utskottsbetänkandet. Först till rubriken Produktkontrollens organisation. Här behandlas yrkande 1 g i vår partimotion, där vi kräver att ett program för produktregistrets snara färdigställande skall läggas fram. I själva sakfrågan råder det egentligen inte så delade meningar mellan vad som sägs i vår motion och vad utskottet anför. Det som skiljer är att vi anser att det nu äntligen måste hända något i fråga om produktregistrets färdigställande. Betydelsen av att ett användbart produktregister snarast ställs i ordning och kommer till avsedd användning behöver jag väl knappast argumentera för igen. Utskottet skriver att det står fast vid tidigare intagen position beträffande registrets användning, och det är givetvis bra.

Man hänvisar vidare till att frågan om produktregistrets fortsatta uppbyggnad behandlats av kommittén för översyn av produktkontrollens fortsatta organisation. Man säger att kommitténs betänkande nu är föremål för prövning inom jordbruksdepartementet med sikte på att proposition i ämnet ”så snart sig göra låter” skall föreläggas riksdagen. Under dessa förhållanden finner utskottsmajoriteten det inte påkallat att vår motion föranleder någon riksdagens ytterligare åtgärd, som man uttrycker sig. Samma ståndpunkt anförs när det gäller den socialdemokratiska motionen 1921. Jag är inte nöjd med utskottets ställningstagande, och det är inte heller s-motionärerna, varför de har reserverat sig. Reservationen tillgodoser yrkandena i båda motionerna varför det, vad gäller vårt yrkande 1 g, blir möjligt att följa upp vårt yrkande genom att rösta på reservationen. I motionen 1044, yrkande 1 h, tar vi upp frågan om förhandsgranskning av nya kemiska produkter. Denna förhandsgranskning skall utgå från hälsooch miljösynpunkter och från det verkliga behovet av att införa nya kemiska produkter. Vi påpekar i motionen att andra industriländer håller på att införa förhandskontroll av den typ som vi aktualiserar nu för Sveriges del. En sådan kontroll skulle innebära att nya produkter underkastas testprogram av i princip samma typ som de som används vid kontroll av läkemedelssubstanser. Vi tror att kunskapsutvecklingen på testområdet kan leda till att antalet djurförsök inom ramen för sådana testprogram kan komma att minska väsentligt, och att tester i mikroskala i stället kommer att öka. Det skulle kunna leda till snabbare testprogram och samtidigt till lägre kostnader, vilket inte är minst viktigt då ett litet land vill införa förhandskontroll. Ett internationellt utbyte av testresultat torde vara nödvändigt både för att minska kostnaderna och för att antalet nya produkter är så stort att särskilt små länder torde ha svårt att klara uppgiften ensamma. Vi menar att länder som framställer kemiska produkter också skall ta på sig uppgiften att testa dessa produkter innan de släpps ut på världsmarknaden. Vi anser att Sverige skall ta sitt ansvar för att kunna lämna bidrag till detta område. Sverige fick redan 1973 sin ramlag om hälsooch miljöfarliga varor, som är mycket bra. Den motsågs med stora förväntningar av den miljöintresserade allmänheten. Tyvärr har lagen blivit något av en papperstiger genom att det inte har funnits resurser att följa upp lagens syfte i den materiella verklighet som den skulle fungera i. I ett läge då produktregistret rimligen mycket snart borde kunna fungera, ter det sig mycket angeläget att Sverige snarast får en förhandskontroll av nya kemiska produkter och inte lägger sig efter utan helst före motsvarande kontroll i andra ledande industriländer. Vad sedan gäller nästa rubrik, Användningen av vissa produkter, m.m., besvaras här vårt motionsyrkande 1 e. Tyvärr måste jag här medge att det insmugit sig ett tekniskt fel i detta motionsyrkande. Före lagen om hälsooch miljöfarliga varor fanns ju en speciallag för PCB, polyklorerade bifenyler. Denna lag upphörde ju att gälla i och med att ramlagen om hälsooch miljöfarliga varor trädde i kraft. Yrkandet har kommit att utformas som om PBC-lagen fortfarande vore i kraft. Åtgärderna mot PBC ligger ju kvar på samma sätt som tidigare, trots att speciallagen har upphört att gälla. Motionskravet borde därför vara utformat så, att det gällt lagen om hälsooch miljöfarliga varor och dess tillämpning på andra klorerade kolväten än PCB. Tanken bakom är att det kan finnas kemiska släktingar till PCB, som från miljösynpunkt kan vara nästan lika vådliga, och att dessa borde identifieras och ställas under samma restriktioner som PCB i fråga om användandet. Eftersom yrkandet blivit felaktigt tekniskt formulerat, avstår jag denna gång från att yrka bifall till det, men vi har ju ändå aktualiserat en fråga som kan vara väsentlig från miljösynpunkt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1981/82:1044,

Herr talman! Både Grethe Lundblad och Per Israelsson har påpekat att vi lever i ett samhälle som handskas med många kemikalier. Det gäller sådana kemikalier som är nödvändiga för att vårt samhälle skall fungera som det nu gör, men kanske också sådana kemikalier som är mindre nödvändiga. Gemensamt för alla är att de utgör en påfrestning för miljön och en risk för alla oss som både handskas med kemikalier och nyttjar produkter där de ingår. Grethe Lundblad sade att anledningen till att vi inte har fått i gång produktregistret kanske är att många inte vill ha det. Jag tror inte att det förhåller sig på det sättet. Visst finns det de som gärna ser att det inte kommer till stånd, men jag tror inte att de har något större inflytande. Det är emellertid inget tvivel om att det här rör sig om ett mycket komplicerat område. Därför är det inte så enkelt att få ett register som fungerar. År 1979 hade man ändå klarat av det första steget. I registret fanns då 100 000 ämnen från 500 företag registrerade. Därmed är inte registret klart för användning, eftersom det andra steget, som man nu håller på med, ju innebär att även ämnenas kemiska sammansättning skall föras in. Som det sagts här arbetar man på ett program som, enligt de uppgifter som vi har fått, kommer att redovisas inom kort. Detta leder sedan fram till en proposition. Jag känner emellertid inte till när den kommer att läggas fram. De problem som produktkontrollnämnden brottas med är dock ganska betydande. Här är det också fråga om kunskapen om alla dessa ämnen, för att vi skall kunna nyttja dem. I detta sammanhang tas också frågan upp hur informationen skall kunna komma ut till skyddsombud och andra. Utskottet har tidigare givit uttryck för både kravet och viljan att registret snart skall bli klart och också komma till deras kännedom som har behov av det. Utskottet har vid flera tillfällen avvisat yrkandet om en kemikommission, och detta har skett därför att denna kemikommission inte bör inrättas nu när man håller på att se över organisationen i produktkontrollhänseende. Det betyder inte att vi är direkta motståndare till en sådan kommission eller något som liknar den, utan vi utgår från att man i den pågående översynen tar upp också den frågan och ser på hur den skall lösas. Grethe Lundblad nämnde att rädslan för kemikalier ute bland konsumenterna i första hand gäller livsmedel. Jag vill hävda att om vi håller oss till svenska livsmedel behöver inte rädslan vara särskilt stor. Alla undersökningar som gjorts på det här området visar att svenska livsmedel är i stort sett rena från restsubstanser medan det kanske inte alltid är fallet med importerade livsmedel. Men för svenska livsmedel är situationen på det här området ganska bra. I detta betänkande behandlas också en motion av Anders Gernandt om att samhället skall skaffa sig möjlighet att bedöma behovet av en kemisk produkt. Som exempel nämner motionären en kemisk produkt som håller tillbaka tillväxten hos krukväxter. Utskottet har tidigare uttalat sig ganska skarpt mot den typen av produkter och sagt att det är något vi definitivt tycker illa om. Det uttalandet gjorde vi i anslutning till behandlingen av frågor om djurhälsovård och försök med djur. Utskottet har också behandlat en motion om användande av DDT. Den avstyrks med samma motivering som tidigare, nämligen att frågan behandlas av kommittén för kemiska medel i jordbruket. Därför finns ingen anledning att i dag diskutera detta närmare, utan frågan vidarebefordras till utredningen. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Lennart Brunander erkänner här att vi behöver ökade kunskaper för att kunna komma vidare. Då förstår jag inte varför utskottsmajoriteten är rädd för att tala om att någonting snart måste hända. Är det inte angelägna frågor? Och om det är det, skall vi verkligen godkänna en längre fördröjning bara därför att det finns vissa svårigheter? Ökade kunskaper kan vi bl.a. få genom ett utökat och förstärkt produktregister. Därigenom skall det också kunna bli en utvidgad deklarationsplikt, så att vi vanliga medborgare kan se vilka risker de kemiska produkter som vi köper innebär. Jag har i min hand en rapport från miljövårdsberedningen, som arbetar under departementet. Redan den 9 december 1980 sade en ledamot på ett sammanträde: Avsaknaden av en övergripande policy har gjort att diskussionen och åtgärderna när det gäller produktkontroll ofta har rört marginella områden. Om vi fick en kemikaliepolitik analog med energipolitiken skulle möjligheterna att arbeta långsiktigt och målmedvetet inom produktkontrollen öka. Det är alltså fel i organisationen, och det är en av orsakerna till att det går så långsamt. Det anförs ytterligare: Det är viktigt att produktkontrollen får kosta mer. Annars uppnår man inga resultat. Bl. a. sade en debattör: I dag drar vi nytta av något som vi inte betalar det fulla priset för. Det ger oss en skuldbörda gentemot framtida generationer. Följden av en hel del av de riskfaktorer vi utsätter oss för, t.ex. när det gäller cancer, kanske uppenbaras först om 15-20 år. Det är oerhört viktigt att inte dröja en dag med detta arbete — alla dessa sjukdomar kanske kommer senare. Kommande generationer kan annars anklaga oss för att vi inte satte verklig fart på arbetet med produktkontroll. Vi vet också att man de senaste åren har upptäckt att det finns en hel del risker för genetiska skador. Vi kan t.o.m. skada de ofödda barnen genom att inte gripa in tillräckligt effektivt på dessa områden. Låt oss därför se till att vi snabbt får en effektiv organisation. Låt oss få en övergripande kommission, som kan ta itu med arbetet, och låt oss få effektiv produktkontroll. Det är vad vi begär i reservationen, och jag hoppas att många vill stödja den.

Herr talman! Jag behöver inte upprepa vad Grethe Lundblad sade. Hennes senaste inlägg kan jag instämma i. Jag skall i stället göra några andra kommentarer. Lennart Brunander tog upp produktkontrollnämnden och sade att det första steget var klart men att det andra är svårare. Det är det naturligtvis därför att man har valt att göra ett produktregister och inte ett kemikalieregister. Produktregister är betydligt svårare att göra — då skall man ange sammansättningen på produkterna, och på en del håll inom industrivärlden försöker man hålla sammansättningen på produkterna hemlig. Man uppger den inte med mindre än att man har visst sekretesskydd, osv. Det är en komplikation. Därför är det betydligt svårare att bygga upp ett produktregister än att bygga upp ett kemikalieregister. Men det är ingen ursäkt för att inte driva på och försöka få det färdigt och i funktion. Från rent erfarenhetsmässig synpunkt vill jag ytterligare bekräfta vikten av att registret blir färdigt. Utskottet har, som jag citerade i mitt förra anförande, sagt att det skall vara ett stöd för skyddsombudens verksamhet. Jag har själv i många år varit skyddsombud inom kemisk industri och skulle ha haft stor hjälp av ett register där man kunnat få fram uppgifter. Jag har också under riksdagsuppehållen arbetat med utvecklingsarbete inom kemisk industri. Där kommer man ständigt i kontakt med nya kemikalier, och under processerna bildas det nya produkter. Då skulle det vara bra att veta vad andra hittills kunnat ta fram beträffande sammansättning och verkan av dessa produkter. Vi har haft en särskild grupp som från riskoch säkerhetssynpunkt bedömt om vi över huvud taget skall syssla med nya kemikalier och processer. Det är mycket svåra ställningstaganden. I sådana sammanhang skulle det vara ett bra stöd om man tog fram den bästa internationella kunskapen på området och gjorde den lätt tillgänglig i ett register. Det skulle vara en stor tillgång och underlätta verksamheten. Därför vill jag återigen understryka att allt måste göras för att registret skall färdigställas och komma i funktion.
Herr talman! Jag tror att utskottets majoritet och reservanterna är överens om betydelsen av att produktregistret snabbt kommer till stånd. När jag pratade om att det behövs en ökad kunskap på det här området menade jag inte bara att vi kan få det genom ett produktregister utan också att vi behöver en ökad kunskap för att veta hur vi skall bygga upp det. Jag tror det ligger en hel deli vad Per Israelsson sade: Det är enklare med ett kemikalieregister än med ett produktregister. Om jag inte har fel har man också under arbetet med produktregistret kommit underfund med att man kanske borde arbeta på ett något annorlunda sätt. Det är möjligen därför som förslaget om organisation dröjer — det vet jag inte. Men jag vet att det har förts diskussioner om det. Vi är alltså alla angelägna om att så snart som möjligt få till stånd ett produktregister. Vi kan från utskottets sida inte uttala det klarare än vi vid flera tillfällen gjort. Att sedan de resurser vi har på området inte helt och Nr 133 hållet räcker till för att leva upp till detta, och kanske inte heller de kunskaper Onsdagen den vi har gör det, är naturligtvis att beklaga. Men målsättningen har varit 2g april 1982 gemensam. Majoriteten tar hänsyn till de problem som finns på ett annat sätt än reservanterna gör, men strävandena är desamma. Organisation och

Herr talman! I det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till behandlas frågor angående organisation och finansiering av djurens hälsooch sjukvård. Förslaget i proposition nr 122, som ligger till grund för utskottets betänkande, följer till stora delar förslaget i djurhälsoutredningens betänkande. På några punkter skiljer sig propositionen från utredningen, och som framgår av utskottsbetänkandet har inte heller utskottet kunnat nå full enighet i frågan om organisation och utbildning angående djurens hälsooch sjukvård. Innan jag går in på motiveringarna till att vi socialdemokrater i utskottet har reserverat oss på två punkter i betänkandet, vill jag dock framhålla att 149 förslaget i propositionen innebär förbättringar vad gäller främjandet av djurens hälsooch sjukvård. Genom att det inrättas fler fasta veterinärtjänster inom distriktsveterinärorganisationen förbättras veterinärernas arbetsförhållanden, och genom att man i nuvarande vikariatsystem lägger in flera fasta tjänster kan veterinärerna få än mera regelbunden ledighet. Det finns all anledning att på olika sätt främja åtgärder som förbättrar djurens hälsotillstånd. Inte minst ur livsmedelssynpunkt är det angeläget att skötseln och vården av animalieproduktionens djur sker under betryggande former. Inte heller får produktionstekniken drivas så, att djurens levnadsmiljö påverkas i sin naturliga utveckling. Men också ur ekonomisk synpunkt är det angeläget att skötsel och vård av djur sker på ett sådant sätt att djuren inte utsätts för hälsorisker. De kostnader i sammanhanget som kan hänföras till bortfall i animalieproduktionen beräknas årligen uppgå till uppemot 500 milj.kr. I djurhälsoutredningen, som var helt enig i sitt betänkande, uttrycktes att den framtida inriktningen av djurens hälsooch sjukvård i första hand skulle gälla sådana åtgärder som syftar till att förebygga hälsostörningar. Det är av betydande vikt att noggrant följa utvecklingen inom en rad områden — djurens levnadsförhållanden, foder, stall och betesmiljö. Men åtgärder måste vidtagas också för att förhindra spridning av smittämnen. Man bör även noggrant följa djurens svaghetssymtom och missbildningar som direkt eller indirekt kan påverka deras hälsotillstånd och utveckling. Men även om åtgärder sätts in i förebyggande syfte och vi därigenom förbättrar hälsotillståndet hos våra djur, kommer den direkta sjukvården aldrig att bli helt överflödig. Därför måste det åligga samhället som en viktig uppgift att se till, att det finns tillgång till veterinärservice med direkt sjukvårdande uppgift i alla delar av landet. Även djurbranschens egna organisationer, som bedriver ett mycket omfattande hälsovårdande arbete, bör kunna utnyttjas bättre, om vi kan få till stånd en mera organiserad samordning mellan dessa och distriktsveterinärerna. Också lantbruksnämndernas verksamhet bör bättre komma in i denna samordning med råd och anvisningar och kursverksamhet för att öka kunskapen inom djurvården. På så sätt skulle man kunna utnyttja alla befintliga resurser. Djurhälsoutredningen föreslog, för att nå denna samordning av olika funktioner, att lantbruksnämndernas verksamhet skulle förstärkas på veterinärsidan genom att distriktsveterinärerna inordnades i lantbruksnämnderna samt att länsveterinärerna knöts närmare till lantbruksnämnderna i den del som berör distriktsveterinärerna. Djurhälsoutredningen var dock medveten om att vissa organisatoriska problem skulle kunna uppstå i fråga om livsmedelskontrollen och påpekade att man borde göra en översyn av länsveterinärsorganisationen och därmed försöka åstadkomma en efter nuvarande förhållanden mera ändamålsenlig och effektiv livsmedelskontroll. I utredningen pekade vi också på att organiserat samarbete och fördelning av personella resurser mellan länsve terinärsorganisationen, distriktsveterinärerna och lantbruksnämnderna var en nödvändighet. I propositionen föreslås nu att de resurser som f.n. finns inom länsveterinärsorganisationen fördelas på länsstyrelserna och lantbruksnämnderna och att i de län, där det förekommer en dubblering av länsveterinärerna, en av dessa skall föras över till lantbruksnämnden. Förslaget i propositionen innebär att det inte blir någon enhetlig organisation samt att man för över resurser utan att veta vilka konsekvenser detta kan få, bl.a. i form av försämrad livsmedelskontroll. Utskottet har också uppmärksammat att detta kan vålla problem och föreslår i likhet med djurhälsoutredningen att det görs en översyn av länsveterinärsorganisationen, men utskottet tillstyrker propositionen på så sätt att den organisatoriska förändringen skall göras redan nu. I vår reservation har vi föreslagit att alla organisatoriska förändringar skall anstå tills översynen av länsveterinärsorganisationen är slutförd och vi därmed fått förslag om hur länsfunktionerna skall utformas. För berörd personal måste det vara otillfredsställande, om man nu vidtar i många fall omfattande förändringar på personalsidan samtidigt som en översyn av organisationen skall göras. Detta borde vi ha kunnat enas om i utskottet. Här är det ju fråga om att praktiskt lösa problemen. I vår reservation 3 har vi tagit upp frågan om huruvida allmäntjänstgöring bör ingå i veterinärutbildningen. Utredningen föreslog, och fick här också ett mycket brett stöd från alla remissinstanser, att allmäntjänstgöringen skall ingå i utbildningen. Det måste vara svårt för veterinären att efter avslutad utbildning utan någon som helst praktisk erfarenhet av djursjukvård få lov att göra mycket svåra ställningstaganden utan att ha tillgång till erfaren veterinär att rådfråga. Att efter att ha klarat den teoretiska och kliniska delen av utbildningen också få praktisk erfarenhet i form av allmäntjänstgöring måste vara till gagn både för veterinären och för dem som måste anlita veterinärservicen. Jordbruksministern avfärdar förslaget om allmäntjänstgöring av kostnadsskäl samt med en hänvisning till att det är svårigheter att i praktiken genomföra systemet med allmäntjänstgöring. Även om det kan finnas vissa praktiska problem när det gäller de organisatoriska frågorna kring allmäntjänstgöringen för veterinärerna, så är frågan för angelägen för att helt avföras på det sätt som nu föreslås. De praktiska frågorna bör, som vi påpekat i reservation 3, lösas i samband med den översyn av veterinärutbildningen som aviseras och som skall göras vid lantbruksuniversitetet.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

Herr talman! Veterinärerna inom distriktsveterinärsorganisationen har i jämförelse med de flesta andra yrkesgrupper ovanliga anställningsoch arbetsvillkor. Således utför veterinärkåren en stor del av sin ofta långa arbetsdag i bilen vid resor mellan många olika djurstallar. Arbetsdagen är avslutad först då de sjukdomsfall som finns på veterinärens lista har blivit åtgärdade. Härav framgår att veterinären på morgonen vet föga om när hans arbetsdag slutar. Om veterinärens arbetsförhållanden således är ovanliga i jämförelse med andra gruppers, så är också hans löneförhållanden annorlunda än flertalets. En veterinär i distriktsveterinärsorganisationen erhåller i runda tal hälften av sin arbetsinkomst i form av lön som anställd. Den andra hälften tas ut i form av behandlingsarvoden ute hos djurägarna. Avlöningsoch arbetsförhållandena tillsammantagna har gjort att man som regel betraktar veterinären mera som fri företagare än som statsanställd — ett synsätt som jag inte tror att veterinärerna brukar invända emot. Veterinärernas arbete står i nära kontakt med djurägarnas sysslor. Det är två yrkeskårer som är väl förtrogna med varandras arbeten och där som regel både vänskap och stor respekt för resp. arbeten under åren har utvecklats. Det förhållandet att såväl djurägaren som veterinären aldrig önskar, men ändå måste underordna sina övriga uppgifter ett sjukbesök i djurstallet — ofta nattetid — har medverkat till att de här två yrkesgrupperna har stor förståelse för varandras arbetssituation. För den skull, herr talman, är vi inom moderata samlingspartiet nog så benägna att ta stor hänsyn till veterinärernas synpunkter, när vi behandlar de här frågorna. En av huvuduppgifterna för utredningen om djurens hälsooch sjukvård, vars resultat är föremål för behandling i detta utskottsbetänkande, var att försöka komma till rätta med distriktsveterinärernas arbetsförhållanden. Det har i utredningen inte rått delade meningar om det högst berättigade i att åstadkomma rimligare arbetsförhållanden för veterinärerna. Lika litet tror jag någon har åstundat att få en reglerad arbetstid för den här yrkeskåren. Följaktligen är utredningens förslag till ökat antal tjänster ett uttryck för att man vill åstadkomma en arbetstid som i stort är jämförbar med andra gruppers men ändå inte är reglerad. Detta synsätt är också ägnat att förstärka veterinärernas fria och oberoende ställning som yrkesutövare. En svårighet för utredningen har varit att i det nu besvärliga statsfinansiella läget kunna tillskapa en utökad veterinärkår utan att ytterligare belasta statsbudgeten. Utredningen har sålunda utgått ifrån att det anslag för distriktsveterinärsorganisationen som nu finns självfallet inte får sänkas men heller inte belastas med ytterligare kostnader, utöver vad en anpassning till penningvärdesförändringen kan motivera. Detta betyder att den förstärkning av veterinärkåren som föreslås helt kommer att bekostas av djurägarna själva. Beträffande denna grundläggande inställning var utredningen helt enig. Något större svårigheter hade utredningen att komma till rätta med finansieringsfrågan då det gällde sättet att ta ut dessa medel från djurägarna. Utredningen presenterade som bekant fyra olika alternativ, men kunde tråkigt nog inte enas kring något av dessa. Följaktligen lämnades stort utrymme för remissinstanserna att ansluta sig till den ena eller den andra modellen. Att veterinärernas egna organisationer skulle ta ställning för ett uppbördssystem där de själva slapp ta befattning med uppbörden var väl inte förvånande. Att man däremot så obekymrat anslöt sig till alternativet med kollektiv finansiering med prisregleringsmedel är något mera förvånande. Rent principiellt borde detta förslag ha varit något motbjudande. Den metoden innebär ju att djurägarna, oberoende av om de har högre eller lägre sjukdomsfrekvens i sina besättningar, är med och finansierar en utökad veterinärkår. Enligt mitt förmenande bör det finnas ett samband mellan den enskilde djurägarens bidrag till systemet och i vilken utsträckning han utnyttjar detsamma. Detta alternativ kan vi av här nämnda skäl inte ställa oss bakom, liksom vi inte heller kan ansluta oss till systemet med centraliserad uppbörd — alternativet 1 i utredningens förslag. Detta senare system skulle f. ö. också mera direkt föra tanken till att veterinärerna lämnade systemet med sin fria yrkesutövning och blev statstjänstemän med fast arbetstid och fast lön. Kvar står två alternativ, som från principiella utgångspunkter båda är användbara. Alternativ 2, som förordas i propositionen, går ut på att veterinären i samband med sitt besök på gården tar ut en särskild djursjukvårdsavgift, baserad på viss andel av behandlingsarvodet, som sedan inlevereras till staten. Jag vill inte utesluta att ett annat system kunde ha föreslagits. Jag tänker då på möjligheten att göra ett uttag baserat på den receptbelagda ordination som ofta följer ett veterinärbesök. Jag utesluter inte att konstruktionen då kunde ha varit sådan att man över Apoteksbolagets datasystem möjligen kunde ha kommit ifrån veterinärernas uppbördsuttagande. Det har nu emellertid inte förordats, varken i utredningen, i propositionen eller från utskottets sida. Alternativet med djursjukvårdsavgift har veterinärerna med skärpa vänt sig emot och, enligt min mening, något oberättigat starkt kritiserat. Uppbördsmän för djursjukvårdsavgiften vill vi inte vara, säger man på veterinärhåll. Denna prinsessan-på-ärten-attityd tycker jag är oriktig, men likväl har vi i moderata samlingspartiets motion sagt att vi kan ta hänsyn till den. Följaktligen har vi förordat alternativet 3 såsom en metod att i någon mån tillgodose veterinärernas önskemål. Detta alternativ bygger på att veterinärernas fasta lön sänks i förhållande till arvodesdelen. På detta sätt skapas ekonomiskt utrymme för de nya medel som erfordras. Vi har, herr talman, reserverat oss till förmån för detta alternativ i reservationen nr 2, vilken jag härmed yrkar bifall till. Vi motionärer tycker i likhet med några remissinstanser, bl.a. LRF, att alternativet innebär en enkel lösning, som överensstämmer med redan nu gällande avlöningsprinciper. Vi har sagt att systemet bibehåller, kanske t.o.m. förstärker, distriktsveterinärernas fria ställning som yrkesutövare. nuvarande. På regional nivå har djurhälsofrågor handlagts på två, eller rent av tre ställen. Således har samhällets eget organ, lantbruksnämnderna, upplysningsoch vissa organisationsfrågor inom sitt kompetensområde. Vidare finns nu länsveterinärsorganisationen, och slutligen görs viss myndighetsutövning i hithörande frågor av länsstyrelsen. Utredningen föreslår, liksom också jordbruksministern och nu även utskottets majoritet, att länsveterinärsorganisationen skall avskaffas. Uppgifterna inom länsveterinärsorganisationen föreslås bli överförda till lantbruksnämnderna. Med den förändringen erhålles en rakare organisation från lantbruksstyrelsen över lantbruksnämnderna och till distriktsveterinärsorganisationen.

I 8 län har det tidigare funnits två tjänster inom varje distriktsorganisation. Enligt propositionens förslag skall en av dessa tjänster placeras på länsstyrelsen och en på lantbruksnämnden. Detta medför i praktiken att vi i dessa 8 län får en annan organisationsform än i de län där man tidigare hade en länsveterinär. Utskottet har därför föreslagit en ändring av propositionens förslag, innebärande att båda tjänsterna i länen med två veterinärer skall placeras på länsstyrelsen. Självfallet skall samma ordning råda som i övriga län, nämligen att tjänst skall utlånas till lantbruksnämnden. På så sätt uppnås likformighet, och vi får samma organisation i alla län. Herr talman! Jag har därmed kommenterat några av de punkter som har varit mest debatterade i utskottet. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen nr 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Nu föreliggande betänkande är föranlett av regeringens proposition 1981/82:122 om organisation och finansiering av djurens hälsooch sjukvård m.m. I propositionen föreslås, vilket även har blivit utskottets förslag, att länsveterinärsorganisationen överförs till lantbruksnämnderna. Vi kan liksom utskottsminoriteten inte finna några godtagbara skäl för en sådan omorganisation. Vi menar att den kedja av orsakssammanhang som består av miljö, djurskydd, djurhälsa, livsmedel och folkhälsa även i fortsättningen skall beaktas och att verksamheten skall vara samlad i en organisation. Vi tror inte att den föreslagna förändringen kommer att innebära några besparingar. Tvärtom är väl risken att den förorsakar högre kostnader. Ett bibehållande av den nuvarande organisationen lägger ju inte några hinder i vägen för att göra densamma effektivare både funktionellt och ekonomiskt. Vårt motionsyrkande vad gäller frågan om veterinärorganisationen har tillgodosetts i reservation nr 1, varför vi kan ansluta oss till denna. När det sedan gäller finansieringsfrågan har vi också där en avvikande mening i förhållande till regeringsförslaget. Här kan inte uteslutas att högre avgifter kan få eller får allvarliga konsekvenser. Det finns en oro för att en efter hand allt högre avgift skulle leda till att ett väl fungerande system skulle brytas sönder och en övergång ske till privatpraktiserande veterinärer, som kommer att fungera som fria småföretagare på området. Det är väl ett rimligt antagande att de privatpraktiserande veterinärerna skulle etablera sig inom de lönsammaste områdena i landet och överlämna glesbygden åt samhället. Vi motsätter oss icke att en avgift skall uttas av djurägaren till veterinären vid dennes besök, men vi tror det skulle vara olyckligt om dessa avgifter skulle höjas i förhållande till de proportioner som nu gäller. Redan nu tas väsentligt högre avgifter ut över veckosluten. Enligt vad vi erfarit har detta medfört att man i vissa fall väntar med tillkallande av veterinär och att behandlingen av djursjukdomarna därför försvåras. Eftersträvar man en god djurhälsa, bör nog inte avgifterna bli för höga. I anledning därav menar vi att avgiftsbelastningen för veterinärservicen inte bör få öka jämfört med vad som nu gäller. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till yrkande nr 2 i motion 2227. Slutligen vill jag beröra veterinärutbildningen. Både den nu pågående och den kommande veterinärutbildningens innehåll och inriktning bör bli föremål för omprövning. Vi anser det vara önskvärt och nödvändigt med en återgång till en sammanhållen veterinärutbildning, utan den nuvarande uppdelningen på en klinisk och en livsmedels-laboratorielinje. Den här utbildningen bör vara sammanhållen fram till legitimationen. Vi anser också att möjligheter till specialistutbildning därefter bör kunna ges, beroende av särskilda behov. I den sammanhållna utbildningen skall en allmäntjänstgöring ingå som en viktig obligatorisk del. Nu pågår ju utbildning av veterinärer. I avvaktan på en återgång till en samlad utbildning är det önskvärt att dessa erbjuds särlösningar för att få en lämplig kompetens. Vi anser att en sådan lösning måste erbjudas alla veterinärstuderande, så länge det nuvarande linjedelade systemet finns kvar. Jag får därför yrka bifall till yrkandena 3 och 4 i motion 2227.
Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad John Andersson sade. Han nämnde just att man inte bör bryta den kedja av funktioner som nu finns via länsveterinärerna. Tidigare har det myntats ett begrepp, ”från gröda till föda”. Men arbetsuppgifterna för veterinärerna är oerhört skilda, i synnerhet inom djurhälsoområdet. Veterinärerna skall framför allt bota sjukdomar men också ha hand om livsmedelskontrollen. Arne Andersson i Ljung talade om — och det framgick i utredningen — en rak organisation. Eftersom det är lantbruksstyrelsen som handlägger distriktsveterinärfrågor är det mycket viktigt att man också kan samördna alla de funktioner som finns inom branschorganisationerna på djurhälsoområdet. Jag tror att vi bäst skulle göra det om vi fick samordningen via lantbruksnämnderna. Men vi har i vår reservation pekat på att detta inte får ske på bekostnad av livsmedelskontrollen. Vi vill utreda, så att vi också får en funktionell livsmedelskontroll. Men vi kan ändå hålla frågan öppen hur en delning skall ske. Man får verkligen titta på detta, så att båda dessa verksamheter fungerar väl, var och en på sitt område. Det är inte säkert att det fungerar allra bäst genom att man har hela denna kedja, utan man kanske skall bryta den, framför allt när det gäller livsmedelskontrollen.
Herr talman! Jag sade också i mitt anförande att ett bibehållande av den nuvarande organisationen inte reser något hinder mot en översyn av både den funktionella och den ekonomiska sidan av verksamheten. Men vad vi motsätter oss är att länsveterinärsorganisationen överförs till lantbruksnämnderna. I övrigt tycks vi vara överens på den här punkten.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande om organisationen av djurens hälsooch sjukvård är till stor del ett enigt betänkande. De reservationer som fogats till betänkandet berör mer detaljfrågor. Propositionen bygger i huvudsak på djurhälsoutredningens betänkande. Såväl Håkan Strömberg som Arne Andersson i Ljung har ju tidigare sagt att den utredningen i stort sett var enig, och jag vill instämma i det. Förslaget tar framför allt sikte på att skapa förutsättningar för ett förebyggande djurhälsoarbete. Djurens hälsa har stor betydelse både för de enskilda djurägarna och för samhället. Ett gott hälsotillstånd bland husdjuren är också nödvändigt för att man skall få fram bra animalieprodukter. Det är viktigt att statens och jordbruksnäringens insatser utnyttjas på bästa sätt. Detta i sin tur kräver att resurserna samordnas, så att djurägarna får en samlad service i fråga om både sjukvård och hälsovård. Liksom nu bör också framgent distriktsveterinärsorganisationen utgöra grunden för hälsooch sjukvården inom animalieproduktionen. Regeringens förslag innebär att denna organisation skall förstärkas och ges ökade möjligheter till samverkan med den djurhälsoverksamhet som bedrivs i jordbruksnäringens regi. Särskilt vid hälsostörningar som berör hela djurbesättningar är det nödvändigt med ett lagarbete, där olika veterinärkategorier och andra specialister på husdjursområdet samverkar, för att djurägaren skall kunna lösa problemen på bästa sätt. Det är vidare angeläget att lantbruksstyrelsens verksamhetsplanering i framtiden också kommer att omfatta djurens hälsooch sjukvård. Med hänsyn till de starkt skiftande förhållandena inom olika landsdelar är det viktigt att planeringen decentraliseras och att djurägarna får ett ökat inflytande på djurhälsovårdens inriktning och omfattning. Det är naturligt att regeringen i enlighet med djurhälsoutredningens betänkande föreslagit att lantbruksstyrelsens regionala organ, lantbruksnämnderna, får det regionala ansvaret för djurens hälsooch sjukvård. Jordbruksutskottets majoritet har också anslutit sig till förslaget att funktionerna inom länsveterinärsorganisationen överförs till lantbruks nämnderna och att en veterinär enhet inrättas vid dessa nämnder i enlighet med vad som sägs i propositionen. Även socialdemokraterna anser att det finns skäl som talar för att lantbruksnämnderna får tillgång till veterinärmedicinsk sakkunskap, men vill skjuta upp organisationsförändringen i avvaktan på en av utskottet förordad översyn av länsveterinärernas ställning och arbetsuppgifter. Vi har inget emot att man ser över hur länsveterinärerna skall utnyttjas på bästa sätt inom den statliga förvaltningen, men det finns därför ingen anledning att skjuta upp genomförandet av en rationell organisation av djurhälsovården. Det får ju inte vara så att organisationsformen skall bestämmas av en tidigare tilldelning av tjänster och deras placering. Vi måste även inom statlig förvaltning ha möjlighet att göra de förändringar och genomföra de reformer som utvecklingen kräver. När vi nu är överens om att lantbruksnämnden bör ha det regionala ansvaret för djurhälsovården, är det viktigt att detta slås fast nu och inte skjuts på framtiden. I propositionen yrkas i enlighet med djurhälsoutredningens förslag vissa reformer för att förbättra djurens hälsooch sjukvård. En förutsättning för att få till stånd en önskvärd utveckling är, som jag tidigare framhållit, bl.a. en bättre planering och samverkan. Men det räcker inte. Det krävs också ekonomiska styrmedel för att stimulera till förebyggande verksamhet. Det är därför befogat med en viss omdisponering av statens bidrag till djurens hälsooch sjukvård. Därför har bl.a. föreslagits att 5 milj.kr. av statliga medel årligen ställs till lantbruksstyrelsens förfogande för främjande av förebyggande åtgärder. Sammanlagt ökar kostnaden för staten med ca 8 milj.kr. Förslaget tar sikte på att statens nettokostnader skall bli realt oförändrade men att det inom ramen för dessa görs omprioriteringar för att anpassa distriktsveterinärsorganisationen till dagens behov och samtidigt åstadkomma en önskvärd förändring av verksamhetens inriktning. En höjning av veterinärkostnaderna för det enskilda sjukbesöket är ofrånkomlig, om man skall kunna finansiera de önskade reformerna. Därför har föreslagits en djursjukvårdsavgift som skall sättas högre för sällskapsdjuren. Riktpunkten bör vara att vården av sällskapsdjur inte subventioneras. Treservation nr 2 föreslås att i stället förhållandet mellan veterinärens fasta lönedel och arvodesdelen förskjuts så att arvodesandelen ökar. Det förutsätter en uppdelning av landet i ett antal regioner med olika lönesättning. Det är förenat med stora svårigheter av främst avtalsteknisk natur att genomföra detta alternativ. För den enskilde djurägaren blir den ökade kostnaden för veterinärbesök densamma, oavsett vilket alternativ som väljs. Socialdemokraterna vill också införa en allmäntjänstgöring — AT -— för de nyexaminerade veterinärerna för att ge dessa praktiska erfarenheter. Den svenska veterinärutbildningen är vid en internationell jämförelse mycket omfattande. Den är också mer praktiskt inriktad än i de flesta länder. Till detta bidrar inte minst den kontakt med fältet som de blivande veterinärerna får genom att en del av veterinärutbildningen numera är förlagd till Skara, i en utpräglad jordbruksbygd med god tillgång på kliniskt material. Vår svenska veterinärutbildning är alltså jämförelsevis omfattande, men blir därigenom lång och kostnadskrävande. Att ovanpå denna lägga en AT som skulle kosta 3-5 milj.kr. årligen är i nuvarande ekonomiska läge inte försvarbart, om man samtidigt betänker att vi inte har en organisatorisk apparat, som på fältet kan ge handledning åt alla examinerade veterinärer, särskilt nu när antalet vikarieplatser minskar. Det är här en väsentlig skillnad mellan läkare och veterinärer. Inom humanmedicinen har landstingen stora möjligheter att ta emot AT-läkare. Ändå har vi långa köer för en AT-plats. På veterinärsidan är kapaciteten ute på fältet av naturliga skäl mycket sämre. Givetvis bör veterinärutbildningen anpassas till de utvecklingstendenser som jag tidigare redovisat. Det är sålunda angeläget att de blivande veterinärerna ges förutsättningar att medverka i förebyggande djurhälsovård och besättningsutredningar. Regeringen kommer därför att uppdra åt lantbruksuniversitetet att lägga fram förslag till en veterinärutbildning, som svarar mot bl.a. dessa krav. Jag vill understryka att alla som avlagt svensk veterinärexamen skall liksom hittills erhålla legitimation. Någon ändring i lagen om behörighet att utöva veterinäryrket är därför inte nödvändig. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Av regeringens budgetproposition behandlas i föreliggande betänkande, AU 1981/82:19, förslagen till anslag till statlig personalpolitik m.m. Från socialdemokratiskt håll har vi reserverat oss mot utskottsmajoritetens skrivning när det gäller F 3 Omplacering m.m. I utskottsbetänkandet hänvisas till regeringens överläggningar med kommunförbunden om åtgärder för att begränsa det ekonomiska utrymmet inom kommunsektorn för år 1983. Det föreslås i budgetpropositionen att statens arbetsmarknadsnämnds befattning med arbetsvårdsåtgärder m.m. för kommunalt anställda med statligt reglerade tjänster skall upphöra fr.o.m. den 1 januari 1983. Det framgår vidare av betänkandet att regeringen förutsätter att sådana åtgärder i fortsättningen skall ombesörjas av kommunerna själva. Det är ett faktum som man inte kan komma förbi, att staten hittills på ett betydelsefullt sätt har medverkat i rehabiliteringsinsatserna för lärarpersonal som på grund av ohälsa måste lämna skolarbetet. Om man nu, som regeringen vill, tvärt klipper av statens medverkan i dessa insatser får det påtagliga personalpolitiska konsekvenser. Dessa har på intet sätt belysts i propositionen. Först hänvisar man alltså till överläggningar mellan regeringen och kommunförbunden, men sedan förutsätter man att sådana åtgärder i fortsättningen skall ombesörjas av kommunerna själva. Det framgår inte med ett ord att den här föreslagna åtgärden omfattades av just de överläggningar som ägt rum mellan regeringen och kommunförbunden. Om så varit fallet skulle det naturligtvis ha framgått av kommunförbundens bedömning av förslaget och deras effekter. Vi från den socialdemokratiska gruppen påstår därför i vår reservation att, sett från personalpolitisk synvinkel, regeringens bakgrundsmaterial måste betecknas som unikt i sin torftighet. Regeringens förslag innebär alltså att riksdagens ledamöter, i likhet med regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten, skall förutsätta att kommunerna i fortsättningen kommer att ombesörja den här verksamheten. Detta säger vi socialdemokrater nej till. Vi föreslår i vår reservation att riksdagen avslår regeringens förslag, och som en följd härav att riksdagen tar initiativ till en fortsatt beredning av ärendet och ger direktiv för hur det arbetet bör bedrivas. Regeringen bör få i uppdrag att, mot bakgrund av 159 tidigare riksdagsuttalande om arbetsgivaransvaret för lärarpersonalen, omgående ta upp överläggningar med kommunerna. Överläggningarna skall därvid ha till syfte att klarlägga förutsättningarna för och konsekvenserna av en ändrad fördelning av ansvaret för rehabiliteringsverksamheten för de personalgrupper som omfattas av propositionens förslag. Det är, som vi socialdemokrater ser det, helt orimligt att riksdagen skall fatta beslut i ett ärende som är så illa förberett av regeringen. Det är både ansvarslöst och nonchalant att regeringen över huvud taget redovisar ett ärende som är så torftigt i sin beredning från departementet. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på propositionens förslag i denna del och bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Det särskilda löneanslaget gör det möjligt att omplacera lärare med arbetshandikapp inte bara till annan statligt reglerad tjänst utan också till annan anställning i kommun, landsting, försäkringskassa eller annan allmän inrättning. Omplacering kan också ske till anställning hos en allmännyttig institution. De hittills gällande bestämmelserna ger alltså relativt goda möjligheter till nya jobb för de berörda. Ett helt kommunalt ansvar, som regeringen nu har föreslagit, kan tyvärr ödelägga dessa möjligheter eller i varje fall begränsa dem på så sätt att lärare och skolledare inte längre kan omplaceras utanför den helkommunala sektorn. Lärarens yrkesroll är en svår roll. Det är väl känt och dokumenterat. Att undervisa är ingen enkel uppgift. Den som inte orkar med sin arbetssituation i klassrummet måste rimligtvis få allt stöd som är möjligt av samhället för att finna något annat meningsfullt att ägna sina krafter åt. Det är ju här dessutom fråga om en väl utbildad grupp, och största möjliga flexibilitet i omplaceringsalternativ kan därför även mycket krasst ekonomiskt resonerat löna sig. Här har nu en rad moderater motionerat i samma syfte som vi kommunister och socialdemokrater, men av det till betänkandet fogade yttrandet från utbildningsutskottet framgår att moderaterna haft en ekonomisk brasklapp insmugen i sin motion. Kravet i moderatmotionen är kopplat till krav på ytterligare minskning av statsbidragen till kommunerna. Det hade väl varit ärligare att med en gång konstatera att moderaterna inte anser att vi har råd att ge lärare och skolledare i landet detta stöd vid omplaceringar. Här har nu t.ex. Hans Nyhage, Rune Rydén och Birgitta Rydle tagit fram brasklappen i utbildningsutskottet, medan Görel Bohiin har suttit i arbetsmarknadsutskottet och avstyrkt den motion som hon själv har undertecknat. Herr talman! Det hade åtminstone varit klädsamt, om någon från de moderata motionärernas krets hade stigit fram och avgett en röstförklaring eller tillstått det fåfänga och onödiga i att väcka denna motion. Den har ju i det här fallet bara varit ett spel för galleriet. Men eftersom en enhällig läraropinion har vädjat till riksdagen att låta de hittills gällande reglerna och anslaget få finnas kvar, har det även för det parti som inte vill skjuta till vad det kostar tett sig opportunt att motionera. Samtliga fackliga organisationer för lärare har gemensamt vädjat till oss. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Beträffande den del av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19 som nu diskuteras, dvs. punkten 3, kan följande sägas. Enighet råder på de avgörande punkterna: för det första att kommunerna som arbetsgivare har samma arbetsgivaransvar för lärarpersonalen som för övriga kommunalt anställda, för det andra att kommunerna har att sörja för de erforderliga arbetsvårdsåtgärder som det här är fråga om, och för det tredje att här ingår åligganden för kommunerna att vidta omplaceringsåtgärder. — Därom är vi överens i utskottet. Principfrågan om statens ansvar för rehabiliteringsåtgärder för icke-statlig personal avgjordes redan i början av 1970-talet, eller närmare bestämt i samband med 1971 års beslut om inrättande av ett nytt personalpolitiskt organ, statens personalnämnd. I remissyttrandena över det utredningsarbete som föregick detta beslut ansåg varken Kommunförbundet eller Landstingsförbundet att kommunalt anställd lärarpersonal borde åtnjuta statlig personalvård. Däremot ansåg de båda kommunförbunden att staten borde ha huvudansvaret när det gäller att lösa lärarpersonalens omplaceringsfrågor. Trots detta intog statsmakterna år 1971 den ståndpunkten, f. ö. på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, att de särskilda, statliga insatserna för arbetshandikappad personal endast skulle omfatta anställda inom den egentliga statsförvaltningen. Troligen med tanke på kommunförbundens inställning tillades att verksamheten skulle få fortgå för, som det hette, vissa anställda inom statsunderstödd verksamhet. Men detta skulle uttryckligen endast ske övergångsvis i avvaktan på överläggningar med kommunförbunden. Den socialdemokratiska regeringen gjorde sedan inte något för att fullfölja sitt eget förslag. Man kan spekulera över orsaken. Jag har inte något bra svar. Möjligen kan det bero på att den socialdemokratiska regeringen då inte ansåg att det var någon stor sak. Nils-Olof Grönhagen har inte heller på den här punkten gett något besked. Kostnaderna för rehabiliteringsverksamheten var på den tiden obetydliga. Det rörde sig om ett par miljoner kronor. I dag har kostnaderna vuxit till helt andra dimensioner. Oavsett hur det förhåller sig därmed måste statsmakterna nu ta initiativ, så att 1971 års principbeslut skall kunna fullföljas. Detta är vad regeringens och utskottsmajoritetens förslag syftar till, när man vill fastställa en tidpunkt för när statens engagemang skall avvecklas, nämligen den 1 januari 1983. En sådan avveckling måste självfallet kombineras med rimliga övergångsanordningar. Detta har utskottsmajoriteten utvecklat i betänkandet, och det är en sak som får tas upp vid kommande överläggningar med kommunförbunden. Vid dessa kan man också göra upp i vilken omfattning och på vilka villkor staten skall medverka även i fortsättningen. Det framgår av betänkandet att socialdemokraterna använder mycket hårt språk i sin reservation. Men inte heller de vänder sig egentligen mot den avveckling de själva tagit initiativ till. Vad de vill är att man skall förhandla först och fastställa tidpunkten för avvecklingen därefter. Om riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag, kommer det att finnas god tid för de nödvändiga överläggningarna med kommunförbunden. Stridsfrågan gäller alltså förhandlingsproceduren och dess förutsättningar. I själva kärnfrågan är vi egentligen ense, dvs. att statens engagemang i nuvarande former i arbetsvårdsinsatserna för de personalgrupper det här gäller skall avvecklas. Något annat borde ju inte heller vara att vänta med tanke på att statsmakterna redan långt tidigare har fattat principbeslut härom. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i de här aktuella avsnitten, liksom till hemställan i betänkandets övriga delar.
Herr talman! Det är väl riktigt, som Elver Jonsson påpekar, att kostnaderna för den här verksamheten har stigit betydligt från den tidpunkt när beslutet om den fattades. Därför är det desto mer nödvändigt, som vi ser det, att komma till tals med kommunförbunden för att klara ut dessa frågor. Visst låter det ändå märkligt när regeringen säger, att den förutsätter att den här verksamheten skall övertas av kommunerna. Varför har man inte tagit kontakt med kommunförbunden och gjort upp med dem på vilket sätt det kan ske? Det är ju det vi riktar oss emot.

Herr talman! Utskottets ställningstagande skall självfallet inte, och kan inte heller, uppfattas så att vi inte längre behöver träda i förhandlingar med huvudmännen. Det återstår — vilket jag försökte säga i mitt första inlägg — betydelsefulla frågor att lösa genom förhandlingen mellan staten och huvudmännen. Det är, som vi uttrycker det i utskottsbetänkandet, nödvändigt att få fram rimliga övergångslösningar. Vi slår också fast att det är mycket angeläget att hänsyn tas till de arbetstagare för vilka staten lämnar ekonomiskt stöd i pågående rehabiliteringsinsatser. En annan uppgift är att i överläggningarna klara ut det som utbildningsutskottet har aktualiserat i sitt yttrande, nämligen om det befinnes önskvärt att SAMN även i fortsättningen bistår huvudmännen i denna rehabiliteringsverksamhet liksom också på vilka villkor det skall ske. Herr talman! Jag upprepar mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall gärna tillmötesgå Raul Blächers önskan om en röstförklaring. Kostnaderna för här ifrågavarande ändamål utgör 47 milj.kr. Eftersom det gäller personal på skolans område har jag föreslagit en motsvarande minskning av driftbidraget för grundskolan. När jag inte fick gehör för detta och inte har några nya 47 miljoner att anvisa kunde jag inte heller längre fullfölja ärendet. För oss moderater gäller, uppenbarligen i motsats till socialdemokrater och kommunister, att ta ansvar för samhällsekonomins förutsättningar. Därför har jag alltså inte kunnat fullfölja ärendet.

Fru talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen delar den syn på vissa effekter av bostadssubventioner m.m. som redovisas i avstämningen av 5 1980 års långtidsutredning och — om så är fallet — hur regeringen kan lägga fram förslag om införande av en s.k. hyreshusavgift. Låt mig först erinra om att subventionerna inom bostadssektorn är utomordentligt höga och har ökat kraftigt under senare år. Enligt regeringens uppfattning är det av bl.a. statsfinansiella skäl nödvändigt att begränsa ökningstakten. Under senare år har också flera förslag med detta syfte lagts fram. Minskade räntebidrag påverkar de fastigheter som är uppförda med statliga lån efter år 1957. När räntebidragen minskar, leder det till hyreshöjningar. Man kan utgå ifrån att dessa hyreshöjningar på grund av bruksvärdesprincipen sprider sig också till det äldre beståndet. Eftersom hyreshöjningarna där inte motsvaras av högre kostnader, skulle de, utan särskilda åtgärder, leda till ökade vinster för fastighetsägarna. Syftet med den föreslagna hyreshusavgiften är att undvika denna icke avsedda effekt av de minskade räntesubventionerna, dvs. att uppnå en likformig behandling av olika kategorier hyreshusägare. Vad långtidsutredningen konstaterar i det av Bo Lundgren återgivna citatet är att det är osäkert om det efterfrågebortfall som blir resultatet av minskade subventioner i beståndet fullt ut kompenseras vid en lika stor ökning av subventionerna i nyproduktionen. Jag har ingen grund för att ifrågasätta utredningens resonemang på den punkten. Det huvudsakliga syftet med de åtgärder regeringen föreslagit under senare år har emellertid inte varit att enbart omfördela subventioner från det befintliga bostadsbeståndet till nyproduktionen, utan att minska ökningen av de totala bostadssubventionerna. Mina svar på Bo Lundgrens frågor blir alltså sammanfattningsvis dels att jaginte har några principiella invändningar mot det resonemang som förs i de citerade delarna av den senaste långtidsutredningen, dels att jag inte kan finna att förslaget om 'en s.k. hyreshusavgift på något sätt skulle vara oförenligt med detta resonemang.

Herr talman! Själva sakfrågan får vi väl återkomma till, som Bo Lundgren säger, i samband med att utskottet har behandlat propositionen. Därför skall jaginte ge mig in i någon diskussion om hur detta förslag träffar den ena eller andra kategorin av fastigheter.

Det slår alltså ungefär lika mot nyproduktionen. Jag gör inte heller något annat konstaterande. Vi är alla överens om detta. Men då måste också Bo Lundgren komma till den slutsatsen, att om det parti han företräder vill gå längre i nedtrappningen av bostadssubventionerna, blir ojämlikheten mellan de bidragsberättigade fastigheterna och de som finns vid sidan av dessa ännu större. Därför kommer i varje fall inte den politik som Bo Lundgren företräder att leda till något bättre resultat när det gäller det som han är ute efter, dvs. att hålla uppe nyproduktionen av bostäder. Det kommer att slå hårdare med det förslag som Bo Lundgren själv företräder.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag överväger att vidta några åtgärder som syftar till att ge ökade möjligheter att ingripa mot och beivra spionage och annan brottslig verksamhet riktad mot vårt försvar och dess anläggningar. Brottsbalkens bestämmelser om spioneri och andra brott mot rikets säkerhet har under de senaste åren setts över av två offentliga utredningar. I samband med de senaste ändringarna, som trädde i kraft vid årsskiftet, har gränserna för det straffbara området fått en ingående belysning. Vad gäller de nu berörda bestämmelserna anser jag inte att det finns anledning att aktualisera ytterligare förändringar. Skyddet mot spioneri och andra brott mot rikets säkerhet är naturligtvis inte endast beroende av straffbestämmelsernas konstruktion utan även av brottsbekämpningens effektivitet. I det sammanhanget vill jag erinra om att rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning nyligen har varit föremål för en viss omorganisation i syfte bl.a. att effektiviteten och säkerhetsskyddet skall förbättras. Jag vill också nämna att överbefälhavaren nyligen i en skrivelse till regeringen har föreslagit en ändring i rättegångsreglerna för att lagföring av brott mot rikets säkerhet skall underlättas i vissa fall. Bakgrunden är att försvarsmakten enligt överbefälhavaren ibland av säkerhetsskäl kan se sig förhindrad att lämna ut handlingar som är av betydelse för att ett misstänkt brott skall kunna styrkas. Överbefälhavarens skrivelse är nu föremål för remissbehandling. Frågan om lagföring för brott mot rikets säkerhet fick också viss aktualitet i den allmänna debatten i samband med att den sovjetiska ubåten 137 grundstötte på svenskt territorium. Problemet gällde här frågor om den straffrättsliga immuniteten. Jag har tidigare i riksdagen sagt att rättsläget på det området bör belysas ytterligare och att det i samband därmed får prövas om någon ändrad lagstiftning behövs. Arbetet med de frågorna pågår f. n. inom justitiedepartementet. Jag kan med hänsyn till det anförda inte se att det f. n. finns anledning för mig att ta några ytterligare initiativ på området.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Det är i långa stycken positivt, och där redovisas att en hel del arbete pågår. Jag vill emellertid kommentera svaret något och också redogöra litet för anledningen till min fråga. Det är oerhört viktigt att vårt försvar kan klara sina uppgifter i framtiden, likaså att våra försvarsanläggningar är skyddade och säkra. Uppgiften att trygga freden, vårt folks möjligheter att bevara oberoendet och utvecklingen av vårt land i frihet — samtidigt som det är en stabiliserande faktor mellan öst och väst när det gäller freden i Norden och i vår övriga omvärld — är oerhört viktig. Vårt försvar utsätts ständigt för andra länders intresse. Under det senaste halvåret har vi kunnat konstatera att det vid upprepade tillfällen förelegat misstankar om spioneri mot vårt land. Ubåtsaffären är en av de mest flagranta överträdelser vi har upplevt, och den har också ökat intresset för de här frågorna. Vi vet att det tidigare har förekommit överträdelser i Stockholms skärgård och för några veckor sedan också på västkusten. Även till lands har det kunnat noteras fall av misstänkt spioneri mot vårt försvar och dess anläggningar. Inte minst i samband med militära övningar har man kunnat konstatera att fftämmande fordon uppehållit sig inom områden där de inte haft anledning att hålla till. I ett uppmärksammat spionerimål i höstas konstaterades att många hemliga vägar och punkter hade prickats ut. Många inom försvaret sysselsatta känner en stark oro för den här utvecklingen. Det som är mest oroande är att man inte kunnat beivra sådana här brott enligt gällande lagstiftning. Därför är det med tillfredsställelse jag konstaterar att justitieministern här har klargjort att man skall granska just brottsbekämpningens effektivitet. Med tacksamhet noterar jag också att regeringen är beredd att närmare studera den skrivelse som överbefälhavaren har ingivit. Med anledning av den skrivelsen och de svar som justitieministern här har lämnat vill jag ställa frågan: När kan man tänka sig att denna översyn skall leda till åtgärder i form av ändrad lagstiftning? I det här sammanhanget vill jag också konstatera att många människor som är sysselsatta inom det frivilliga försvaret känner stark oro. De frågar sig om deras arbete inom försvaret verkligen är meningsfullt, t.ex. de insatser som görs när de anmäler händelser som verkar misstänkta. Jag vill fråga justitieministern vilka åtgärder han kan tänka sig vidta för att stärka denna grupps intresse för försvaret och dess framtid.
Herr talman! Först vill jag naturligtvis än en gång understryka det angelägna i att spioneribrott blir uppdagade och att de skyldiga fälls. renas SE Samtidigt måste jag säga att det på detta område som på alla andra måste förekomma fall där misstänkta inte kan fällas. Kan de inte fällas bör de också på detta område hållas för oskyldiga. Men vi skall naturligtvis — och det är jag övertygad om att rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning arbetar intensivt på — försöka få en så effektiv brottsbekämpning på detta område som det över huvud taget är möjligt. Jag vill gärna säga att jag tycker att säkerhetsavdelningen har lagt ned ett stort arbete på att ha en så effektiv brottsbekämpning som det går att ha. På frågan om när ett förslag på grund av överbefälhavarens skrivelse kan föreläggas riksdagen kan jag inte svara. Remissbehandlingen är inte avslutad. Den frågan kan behandlas först när vi fått in synpunkter från olika håll. Ingvar Erikssons sista fråga är så allmänt hållen att det nästan är omöjligt att ge något svar på den. Självfallet hoppas jag att frivilliga organisationer och andra organisationer inom försvaret fortsätter att arbeta oförtrutet.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för detta svar. Det är klart att man känner oro inför dessa frågor, därför att många människor upplevt det som meningslöst att anstränga sig. Vi vet att de som tjänstgör inom försvaret blir utsatta för en hård kontroll. Man frågar sig om just denna kontroll är meningsfylld den gången man inte lyckas beivra just sådana brott som jag här påtalat. Det aktuella fall som jag talade om i mitt förra inlägg gällde ett spionerimål i Hässleholmstrakten. När man inte kunde sätta fast de misstänkta utländska medborgarna, så blev reaktionen kraftig. Bl. a. har chefen för Milo Syd, general Sven Olof Olson, sagt att han inte kan förstå sig på det svenska rättsväsendet och att det är väldigt märkligt att man inte kunde få fast just dessa. De anställda kan inte under hela sin anställningstid få se så mycket inom försvaret. Då tycker man att det är angeläget att handläggningen påskyndas. Därför skulle jag vara mycket tacksam om justitieministern när remissomgången är klar ville ta mycket allvarligt på detta och intensifiera arbetet så att ett snabbt beslut kommer till stånd. När det gäller polisens och försvarets insatser i övrigt vill jag understryka vad justitieministern sade om att de gjort vad på dem ankommer. Det är mycket positivt. Jag hoppas följaktligen att denna fråga skall kunna få en lösning, så att vårt folk skall anse att vårt försvar är meningsfullt även framöver.

Herr talman! Kerstin Andersson i Kumla har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att pensionärerna skall få en sannfärdig information om anledningen till minskat bostadstillägg. Statsbidraget till kommunernas kostnader för kommunalt bostadstillägg till folkpension har i enlighet med riksdagens beslut ändrats fr.o.m. den 1 aprili år. Ändringen innebär bl.a. att statsbidrag inte utgår för bostadskostnader till den del de ligger under 80 kr. per månad. Till bilden hör att den övre hyresgränsen för statsbidrag höjdes den 1 januari 1982 med 50 kr. till 800 kr. per månad för ensamstående pensionär och med 100 kr. till 950 kr. per månad för makar. Det ankommer på varje kommun att besluta efter vilka grunder bostadstillägg skall utgå. Flertalet kommuner har beslutat ändra reglerna i huvudsak enligt de nya statsbidragsvillkoren fr.o.m. april månad. Ett tjugotal kommuner har dock behållit de tidigare bidragsreglerna. Informationen till de försäkrade i samband med genomförande av förändringar i förmånsreglerna ankommer på riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Inför pensionsutbetalningarna i april utfärdade riksförsäkringsverket ett pressmeddelande om de nya statsbidragsreglerna samt de av kommunerna beslutade nya grunderna för utgående bostadstillägg. Vidare lämnade många försäkringskassor kompletterande uppgifter till lokalpressen om förhållandet i de enskilda kommunerna. Frågan om de ändrade bidragsreglerna ägnades också ett betydande intresse i pressen. Vid utbetalningen till de enskilda pensionärerna lämnades en information på utbetalningshandlingen om anledningen till att bostadsstödet minskat eller dragits in. Denna text, som av tekniska skäl måste vara kortfattad, angav att ändringen i regel berodde på att kommunernas bestämmelser om kommunalt bostadstillägg ändrats. Enligt min mening finns det inte anledning för regeringen att vidta några ytterligare särskilda informationsåtgärder med anledning av de nya statsbidragsreglerna och därav följande kommunala beslut om kommunalt bostadstillägg till folkpensionärer.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på Kerstin Anderssons i Kumla fråga, som hon tyvärr är förhindrad att själv ta emot. Socialministerns svar är negativt — regeringen tänker inte göra någonting för att rätta till den missvisande informationen till pensionärerna om vad som är den egentliga orsaken till att deras bostadstillägg har sänkts. Centern och folkpartiet har inte kurage nog att öppet säga till pensionärerna att de i riksdagen tillsammans med moderaterna har bestämt att bostadstilläggen skall sänkas. I ställer kryper man bakom ryggen på kommunerna. Det är lätt att föreställa sig hur ansvariga kommunalmän känner det när de på det här missvisande sättet oförskyllt görs till syndabockar för regeringens sociala nedrustning. Troligen finns det också åtskilliga borgerliga kommunalmän som under de närmaste månaderna i samtal med undrande pensionärer måste ge beskedet att det är deras partivänner i riksdagen som har dragit in dessa pengar. Det kan inte heller vara alltför lustigt för de ansvariga handläggarna i riksförsäkringsverket och i Kommunförbundet att på detta sätt få ställa upp för en missvisande borgerlig information inför valet. Det är beklämmande att de borgerliga partierna — med sina överlägsna propagandaresurser och sina många och stora tidningar — nu också ansett det nödvändigt att utnyttja folkpensionsavierna för sin valpropaganda. Jag tror att sådana här ojusta metoder skadar upphovsmännen mer än några andra. Om nu inte regeringen vågar gå ut med en ärlig redovisning till pensionärerna, får väl vi socialdemokrater under den kommande valrörelsen ta med oss pensionsavier och berätta vilka det är som har beslutat om att bostadstilläggen skall minskas.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Sture Ericson att det är han själv som skall ha kurage nog att erkänna att den teknik som använts för att meddela på pensionsavierna varför förändringar har ägt rum är exakt den teknik som använts i liknande situationer tidigare. Det har varit på detta sätt också när statsbidragen ökat och kommunerna därför kunnat höja bostadsbidragen — då har samma formuleringar använts. Det är också, Sture Ericson, kommunerna som författningsenligt bestämmer de kommunala bostadstilläggen med utgångspunkt i sina egna ekonomiska resurser och de statsbidragsförändringar som ägt rum i den ena eller den andra riktningen. Jag tycker vidare att det är mycket anmärkningsvärt att Sture Ericson påstår att riksförsäkringsverket med de här bestämmelserna skulle utöva någon sorts valpropaganda. Vad Sture Ericson faktiskt säger här är att myndigheten skulle blanda sig i valpropaganda och alltså inte använda en teknik som är förenlig med det uppdrag myndigheten har. Detta tycker jag är det allvarligaste i Sture Ericsons inlägg. I övrigt vill jag säga: När jag är ute och talar underlåter jag aldrig att tala om — och ibland kommer det också in i pressen — varför vi har förändrat statsbidragen på det sätt som vi har gjort, varför vi har tvingats göra det. Jag använder absolut inga ojusta metoder, och det gör ingen annan i regeringen heller. Vi säger sanningen, nämligen att vi måste spara. I det avseendet skall vi hjälpas åt. Men jag talar också om — vilket jag inte är säker på att socialdemokraterna gör — att vi har höjt den övre nivån, samtidigt som vi satte in en form av låt oss kalla det självrisk i botten när det gäller de kommunala bostadstilläggen.
Herr talman! Socialministern säger att det är kommunerna som bestäm Torsdagen den mer. Ja, det är just detta — man kryper bakom ryggen på kommunerna. Häri 29 april 1982 riksdagen har ju fattats ett borgerligt majoritetsbeslut om indragning när det gäller de här pengarna. Det är det som är det beklagliga i samman Om riksförsäkhanget. ringsverkets infor Pensionsavin når ju alla pensionärer, som då självfallet kan ta del av mation rörande informationen på denna. Annan information når naturligtvis bara minoriteanledningen till ter. Men i det här fallet är informationen på pensionsavin klart missvisande. minskade bostads Att enbart skriva att kommunerna bestämmer när det kommande tillägg bostadstillägget ändrats är klart missvisande. Felaktig konsumentupplysning av detta slag skulle när det gäller kommersiella förhållanden klart brännmärkas. Nu gäller det något mycket allvarligare. Det gäller det förtroendefulla förhållandet mellan samhällets myndigheter och våra pen sionärer. Därför tycker jag att det är ytterst pinsamt att regeringen inte tänker försöka göra ett tillrättaläggande då det gäller denna felaktiga information. För min del tror jag inte att dagens pensionärer särskilt lätt faller för den typen av centerpartistiskt bondfångeri.
Herr talman! Vi känner alla till Sture Ericsons vokabulär. Den behöver man inte orda så mycket om. Vad som är allvarligare är emellertid att Sture Ericson blandar ihop myndighetsutövning och politiska besked som ges. Denna information har alltså gått ut från riksförsäkringsverket. Varken jag eller någon annan i regeringen har påverkat utformningen av texten på avierna. Detta förhållande hoppas jag existerade också på den socialdemokratiska regeringens tid. Det var alltså myndigheten själv som formulerade beskeden på avierna, och så är det även i dag. Sedan vill jag framhålla att vi går ut med raka politiska besked. Det har jag hittills gjort, och det kommer jag att göra. Jag har sagt sanningen, även när vi tvingats göra beskärningar. Jag har inte dolt någonting i det avseendet. Men faktum i det här fallet är också att den övre nivån har höjts. Även då gavs samma besked, att det sist och slutligen var de kommunala bostadstilläggen, sådana de bestämts i kommunerna, som var utslagsgivande. Ett tjugotal kommuner har faktiskt oförändrade bidrag. Det är ju ett bevis för att det är kommunens beslut som till sist blir avgörande när det gäller det kommunala bostadstillägget.
Herr talman! Socialministern kryper bakom ryggen på riksförsäkringsverket och säger att det är riksförsäkringsverket som har gjort formuleringen. Hon säger att hon inte har påverkat skrivningen. Men samtidigt får vi här höra att hon inte anser att det finns anledning för regeringen att vidta några särskilda åtgärder för att rätta till den här felaktiga informationen. Jag skall inte försöka reda ut vad som hänt på riksförsäkringsverket. Socialministern har säkert bättre möjligheter än jag att göra det. Men det B beklagliga är att det har gått ut information som av flertalet pensionärer måste uppfattas som något av en medvetet felaktig information — och regeringen tänker inte göra någonting åt den saken!
Herr talman! Jag upprepar vad jag sagt flera gånger här, Sture Ericson. Jag kommer i all information att åter och åter tala om exakt vad som har hänt. Däremot tänker jag inte påverka riksförsäkringsverket i dess myndighetsutövning, när man tillämpar samma princip som tidigare. Ett sådant agerande brukar ju kallas för ministerstyre. Men i det politiska arbetet kommer jag att hederligt redovisa exakt vad vi har gjort. Det tycker jag är det bästa, när vi lever i en demokrati. Det är det bästa sättet att agera, att sätta in den aktuella åtgärden i dess rätta sammanhang.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att socialministern inte kommer att utsättas för någon kritik för ministerstyre om hon försöker se till att pensionsavierna i fortsättningen lämnar en korrekt beskrivning av vad som skett. I det bär fallet är det fråga om en missvisande information. Beklagligtvis tänker regeringen inte göra något åt denna missvisande information till landets pensionärer.
Herr talman! Sture Ericson! Det är så enligt de lagar och författningar som gäller i vårt land att det är kommunen som sist och slutligen bestämmer hur de kommunala bostadstilläggen skall utformas. Det är den informationen som står på avin.
Herr talman! Att texten på avin måste vara kortfattad förstår jag, men jag kan inte begripa att den måste vara missvisande.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att även andra än skogsvårdsstyrelsen kan utföra slyröjning som beredskapsarbete. Skogsvårdande arbete som beredskapsarbete kan utföras i skogsvårdsstyrelsernas och domänverkets regi. De mindre, enskilda skogsägarna kan med skogsvårdsstyrelserna som huvudmän få skogsvårdande arbete utfört som beredskapsarbete. När det gäller de större skogsbolagen, som har att sköta skogsvården i den egna skogen, anser jag att de bör anställa personal för dessa arbetsuppgifter. Under innevarande budgetår har det dock vad avser stamkvistning varit möjligt även för de stora skogsbolagen att få sådant arbete utfört som beredskapsarbete.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till frågan är den, att riksdagen för inte så länge sedan fattade beslut om att i princip förbjuda röjning av sly med kemiska medel. En annan bakgrund är att ganska många ungdomar ute i landet går arbetslösa och att det är angeläget att ge dem sysselsättning. I den situationen bestämde sig Södra Skogsägarna i södra Älvsborgs län och LRF för att gå ut till sina medlemmar — skogsägare och markägare — och intressera dem för att röja i planteringarna och även plantera. Södra Skogsägarna skulle ställa upp med arbetslag, som man skulle kunna få genom beredskapsarbete. Man hade kontakter med arbetsförmedlingen, allt var klart och man var i princip beredd att sätta i gång jobbet, när man fick klart för sig att det inte gick på grund av de regler som finns. Jag tycker för min del att det är angeläget att mobilisera alla krafter för att göra någonting åt arbetslösheten bland ungdomar. Alla möjligheter måste tas till vara. Vi har ju de intentionerna när det gäller beredskapsarbete att vi vill försöka få ungdomarna ut i industrin och ut i arbetslivet för att på den vägen sedan på ett naturligt sätt kunna rekrytera dem ini ett ordinarie arbete. Ett sådant system borde kunna fungera också i det här sammanhanget. Därför tycker jag att det är litet synd att arbetsmarknadsministern så här utan vidare säger att inga åtgärder behöver vidtas och att det skall vara som det har varit. Jag tror alltså att skogsägarföreningarna skulle kunna göra en viktig insats på två sätt, dels genom att få till stånd en röjning som är viktig och nödvändig, dels genom att ge ungdomar arbete. Om ungdomarna skall göra den här insatsen åt skogsägarna, är det ganska nödvändigt att de kan jobbet. Man kan inte lasta över den här uppgiften på skogsvårdsstyrelsen, som inte har resurser att klara den i någon större omfattning. Skogsvårdsstyrelsens aktivitet på det här området har inte heller varit särskilt stor. Jag tycker att det funnes anledning att ändra reglerna med tanke på den situation på arbetsmarknaden som vi har f. n. och även med tanke på att vi nu måste försöka få i gång röjning på annat sätt än med kemiska medel. Det finns alltså två motiv för att göra någonting just nu. Jag skulle gärna vilja veta om arbetsmarknadsministern ändå inte kunde överväga att göra dessa förändringar.
Herr talman! Jag är ense med Lennart Brunander om att det finns flera motiv för att sätta i gång skogsvårdande åtgärder, dels därför att det är bra för skogen, dels därför att det är ett bra sätt att ge ungdomar sysselsättning. Dessa arbeten har också stor omfattning. I mars i år var inte mindre än 5 062 personer sysselsatta i skogsvårdande beredskapsarbeten, och av dessa var 4 000 sysselsatta i skogsvårdsstyrelsens regi. Vi skall komma ihåg att beredskapsarbeten skall vara sådana arbeten som annars inte skulle komma till utförande. Här har skogsägarna både skyldighet och ett eget intresse av att vårda sin skog. Därför måste det finnas också en prövning av vilken typ av arbete som kan och bör utföras och när det skall ske. Men detta är prioriterade arbetsuppgifter när det gäller att ge ungdomar sysselsättning. Också enskilda markägare kan få skogsvårdande arbeten utförda på sin mark som beredskapsarbete, men de skall själva vara huvudmän för verksamheten. Att sätta i gång beredskapsarbeten via entreprenörer är inte möjligt. Vidare kan man rimligen ställa större krav på de stora skogsbolagen härvidlag än på de mindre skogsägarna som kan få den här hjälpen när det är fråga om arbeten som annars inte skulle komma till utförande. Jag tycker, Lennart Brunander, att det är en ordning som har fungerat bra. Verksamheten har också en stor omfattning — av båda de motiv som vi är överens om föreligger.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att det är skogsägarens skyldighet att vidta de här åtgärderna, och det är naturligtvis riktigt. Därför skall skogsägaren inte få utföra detta arbete som beredskapsarbete, men domänverket har möjlighet att utföra det som beredskapsarbete. Såvitt jag begriper är också domänverket som markägare skyldigt att vidta dessa åtgärder, även om det inte sker som beredskapsarbete. Jag tycker inte att man kan jämställa skogsägarföreningar och entreprenörer i detta sammanhang, utan här kan skogsägaren genom sin egen organisation få arbetet utfört. Som jag sade tidigare borde det finnas motiv för att just nu förändra reglerna för denna typ av beredskapsarbeten. Om man sedan skall ha dem permanent, vet jag inte. Men i den situation vi nu har borde det vara vettigt att vidta dessa åtgärder. Det faktum att arbetsmarknadsministern anser att det fungerar bra får inte innebära att det inte kan fungera bättre, vilket jag tror att det kan göra, om man vidtar den här förändringen.
Herr talman! Jag vill understryka att det faktum att markägaren har skyldighet att vårda sin skog inte innebär att det inte kan ske som beredskapsarbete. Tvärtom sade jag att arbetena kan utföras också hos enskilda markägare som enskilda beredskapsarbeten. Men det innebär att det måste ske en prövning från fall till fall, just därför att beredskapsarbeten skall vara den typ av arbetsuppgifter som annars inte kommer till utförande. När det gäller stora skogsbolag bör man kunna ställa kravet att det skall finnas anställd personal för skogsvårdande åtgärder. Stamkvistning har emellertid kunnat utföras som beredskapsarbete, därför att man har gjort bedömningen att det annars inte skulle ha skett. Nu kan man naturligtvis diskutera gränsdragning och regelförändringar i detta avseende. Men jag tycker att ordningen fungerar väli den meningen att skogsvårdsstyrelserna och länsarbetsnämnderna i förening får pröva från fall till fall huruvida det är angeläget att utvidga den här sortens arbete också som beredskapsarbeten. Detta fungerar bra i dag, menar jag.
Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig om det finns skäl för regeringen att nu ompröva sin hitintills restriktiva inställning i fråga om möjligheterna att öppna en flyglinje mellan Örebro och Köpenhamn. Under senare tid har behovet av reguljär trafik med lätta flygplan inom Skandinavien ökat. Tillstånd har getts till sådan trafik på ett antal förbindelser, bl.a. Kalmar-Ronneby-Köpenhamn, där Swedair bedriver trafiken åt SAS. Tillstånd har också getts till Golden Air på sträckan Karlskoga-Karlstad-Oslo och till Swedair på sträckan Västerås-Örebro-Oslo. Ansökan om koncession prövas med utgångspunkt från SAS företrädesrätt till internationell trafik som följer av SAS-samarbetet. Hänsyn tas givetvis också bl.a. till eventuell avledning av trafik från existerande linjer, till möjligheterna att lösa tulloch säkerhetsfrågorna samt till de ansökande bolagens teknisk-operativa kvalifikationer. Som följd härav kan i vissa fall beredningen av en ansökan ta ganska lång tid. I fråga om linjen Örebro-Köpenhamn har förutsättningarna för ett beslut av regeringen saknats. Jag räknar dock med att beslut kan fattas före sommaren.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, även om det var kort och intetsägande. Den 21 oktober 1980 ingav ett flygföretag i Örebro, Örebro Air, koncessionsansökan för att få flyga Örebro-Kastrup. Sedan den koncessionsansökan ingavs — alltså för snart två år sedan — har 65 olika skrivelser, utredningar, sammanträden och andra aktiviteter skett i frågan. Jag har med mig en sammanställning av hela händelseförloppet vid behandlingen av den här frågan, och jag tänkte få överlämna den till kommunikationsministern, när vi är färdiga med vår diskussion. Den verklighet jag har fått ta del av när jag har gått igenom materialet stämmer illa med kommunikationsministerns svar. Kommunikationsministern säger i svaret: ”I fråga om linjen Örebro-Köpenhamn har förutsättningarna för ett beslut av regeringen saknats.” Det är möjligt att det är så.

förening bestående av 35 enskilda företag i Örebro, tyckte att uppläggningen verkade bra, och sist men inte minst visade luftfartsverkets inspektion av Örebro Air att man var fullt till freds med den organisation, den ekonomiska stabilitet och den trafikuppläggning som Örebro Air hade presenterat. Därefter inträffade det som kanske gör att det inte har funnits förutsättningar. Då satte nämligen SAS och Swedair i gång och sökte koncessioner på linjer med anknytning till den koncessionsansökan Örebro Air hade ingivit, man begärde kompletterande utredningar, i brev till länsstyrelserna i Västmanland och Örebro, till handelskamrarna och till kommunernat.o.m. hotade man med att om Örebro Air eller något annat bolag fick koncession på någon linje med slutstation Köpenhamn så skulle man överväga att lägga ned stora delar av det mellansvenska flygnätet.
Fru talman! Jag tänker inte gå in i en diskussion av det slag som Bengt Wittbom försöker göra det här till. Jag har i svaret sagt att det har funnits vissa frågetecken med en internationell linje. Det är inte så enkelt att få alla papper klara på kort tid — jag skulle gärna se att det kunde gå snabbare. Vi har inom SAS ram ett avtal med danskar och norrmän. Det måste man naturligtvis ta hänsyn till. Där finns intressen som pockar på uppmärksamhet. Sedan nöjer jag mig med att säga att jag är litet förvånad över att Bengt Wittbom säger att svaret är intetsägande. Han har frågat mig om det är dags att fatta beslut i ärendet, och jag har svarat att jag utgår från att beslut kommer före sommaren. Om det är beslutet som Bengt Wittbom är intresserad av, har han fått ett klart besked. Om det är andra intressen som ligger bakom frågan, måste jag tyvärr lämna dem därhän.
Fru talman! När jag lämnade in frågan till kommunikationsministern hade jaginte tillgång till allt det material om vad som skett i koncessionsfrågan som jag har i dag. Därför är min inställning till hur frågan har hanterats litet annorlunda i dag. Eftersom flygföretaget Örebro Air har gjort stora investeringar och vidtagit alla de åtgärder som var nödvändiga för att luftfartsverket vid sin inspektion skulle bli nöjt med flygföretagets uppläggning, är det svårt för företaget att klara de höga kostnaderna för en omfattande organisation under så lång väntan som två år. Jag ställer mig fortfarande mycket frågande till påståendet att förutsättningarna för ett beslut inte skulle ha funnits tidigare. Såvitt jag förstår hade man denna fråga uppe vid ett möte i Köpenhamn. Slutsatserna från det mötet var att man avvaktade den svenska regeringens beslut i frågan och att man inte hade någon allvarligare invändning. Även om jag nämner Örebro Air är det inte företaget som det i första hand handlar om. Vad det verkligen handlar om är att för näringslivet och för medborgarna i Örebroregionen så snart som möjligt få till stånd en rationellt och riktigt upplagd flygförbindelse till Köpenhamn. Alla möjligheter har stått öppna för regeringen när det gäller beslutet. Örebro Air har sagt att man gärna är med och konkurrerar med Swedair på samma flyglinje.
Fru talman! Jag känner väl till intresset i Örebroregionen att få flyglinjeansökan prövad. Bengt Wittbom har frågat mig om det och jag har svarat. Ett beslut kommer före sommaren. Vad begär Bengt Wittbom mer?
Fru talman! Vad jag mer begär är att verkligen få kommunikationsministerns svar understruket och också att få möjlighet att komplettera kommunikationsministerns information innan beslutet fattas. Under dessa nästan två år har det också tidigare sagts från kommunikationsdepartementets sida att man varit beredd att fatta beslut. Men inga beslut har kommit! Nu väntar verkligen framför allt ägarna av flygföretaget Örebro Air på att få ett beslut. Dröjer det längre än till den tidpunkt som kommunikationsministern har angivit, kommer med stor sannolikhet Örebro Air att få problem, och det kommer att innebära att vi i Örebro har mindre chanser att få den flyguppläggning som är bäst för Örebro.
Fru talman! För att skingra alla oklarheter kan jag säga att representanter för länsstyrelsen i Örebro län samt för kommuner och landsting i början av året uppvaktade mig i detta ärende. Det är alltså inte första gången frågan aktualiseras. Jag tycker att diskussionen har fått en sådan inriktning att det finns anledning att påpeka detta.
Fru talman!

Fru talman! Regeringens proposition 77 och föreliggande betänkande behandlar formerna för kyrklig lagstiftning. Förslagen bidrar till att permanenta det nuvarande förhållandet med en till staten knuten kyrka — detta samtidigt som regeringen säger sig inte vilja föregripa de principiella ställningstagandena i stat-kyrka-frågan. Men det är ju faktiskt vad man gör med denna proposition, som nu också ett enhälligt utskott ställt sig bakom. Utskottet gör sig inte mödan att ens kommentera vpk:s motionsyrkande, som ju innebär att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om kyrkans skiljande från staten. Jag tolkar detta som att övriga partier nu för mycket lång tid framåt har avskrivit tanken på en kyrka skild från staten. Det är då alltså enbart vpk som här i riksdagen slåss för principen om religionsfrihet i hela dess vidd. Vi i vpk vill inte bestrida att propositionens förslag i stort sett innebär positiva reformer inom ett system med en statskyrka. Vi kan ändock inte acceptera förslagen så att säga för dagen, i väntan på att den segslitna frågan om kyrkans skiljande från staten får sin lösning. Anledningen är förstås att vi inte anser att det finns några skäl för att ytterligare långhala denna fråga. Det borde vara dags att nu fatta ett principbeslut om att kyrkan skall skiljas från staten och därmed också att hos regeringen begära förslag om detta. Vpk ser religionsfriheten som en mycket viktig princip, och så länge en kyrka åtnjuter en särställning — som fallet är med den svenska statskyrkan — så kan man inte säga att vi har en verklig religionsfrihet.

Detta är ett förslag som vi också väckt till årets riksmöte. Den här bestämmelsen visar i blixtbelysning att hela systemet med monarki är en kvarleva från en förgången tid som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Om det är så att regeringen och utskottet delar vissa remissinstansers uppfattning att ”statschefens uppgift att framträda som nationens symbol skulle försvåras om bestämmelsen om statschefens tro skulle slopas” — och eftersom man inte föreslår några ändringar trots att det föreligger en motion tyder mycket på att det är så — visar också det hur långt vi har kvar till både religionsfrihet och demokrati i Sverige. Vi har ett system där ämbetet som statschef ärvs och där denna statschef dessutom, för att kunna upprätthålla någon form av auktoritet, påtvingas en viss religion. Det låter som en saga i ett modernt och upplyst land som Sverige, men det är dess värre sant. Riksdagen kan dock, som sagt, ändra på detta genom att biträda vpk:s förslag om republik, som kommer upp så småningom i kammaren, och också genom att biträda vårt förslag i dagens fråga som gäller kyrkans skiljande från staten. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till motion 1981/82:2453 om avslag på propositionen och begäran hos regeringen om förslag till kyrkans skiljande från staten.